Herr talman! Om ni eftersträvar att försämra för de handikappade eller inte, vet jag ej. Men effekterna och konsekvenserna av alla de här förslagen, som man kan lista väldigt långt, kommer ju att bli klara försämringar. Det var inte jag som använde uttrycket ”sadistiska monster” — det får stå för herr Carlshamres fantasi och för vad många tycker om de här förslagen. Staten får inte betala för de här reformerna, och kommunerna får inte betala! I lag skall ni förbjuda dessa att kompensera sig för de bristande statsbidragen. Att åstadkomma ordning på Sveriges ekonomi är det som ligger bakom. Men varför skall förmöget folk inte vara med och betala, så att det blir ordning på Sveriges ekonomi. Inte förrän ni föreslår det kommer jag över huvud taget att acceptera detta. Så till herr Carlshamres utbrott om vad jag gjorde när det gällde de differentierade vårdavgifterna. När vi diskuterade denna fråga i den här kammaren, talade jag mycket klart och tydligt om vad jag tyckte. Sedan sade jag att jag röstade med utskottet därför att jag är övertygad om att det förslag regeringen skall lämna till riksdagen kommer att innebära att systemet ändras. Regeringen fick en beställning av riksdagen att ändra systemet. Skulle det, sade jag sedan, visa sig att propositionen ändå var dålig, skulle jag motionera emot propositionen. Jag vet inte om herr Carlshamre har läst årets budgetproposition. Där står det att differentierade vårdavgifter skall avskaffas. Vad bråkar herr Carlshamre om? Eftersom han bråkar så våldsamt, skall jag inte vara sämre. Vad beror det på att moderaterna för en enda gångs skull har blivit så upprörda över behovsprövning i det socialpolitiska systemet — för en enda gångs skull? Jo, det beror på att differentierade vårdavgifter faktiskt också drabbar moderaternas väljargrupper. För en gångs skull fick de känna skammen och förnedringen, och då blev de med rätta upprörda — och det tycker jag också att de borde bli. Då krävde de att systemet skulle avskaffas. Men varför, herr Carlshamre, blir ni inte lika upprörda över alla andra behovsprövade system som ni vill införa men som inte drabbar era väljargrupper? Det skulle jag vilja veta. Jag tycker att det är litet märkligt att herr Carlshamre tar till så stora ord, när han själv är så djupt engagerad på handikappområdet. Han måste väl i all sin dar kunna läsa innantill och komma fram till vad alla dessa förslag till nedskärningar innebär och upptäcka alla de förbättringar för höginkomsttagare som hans parti föreslår. Jag förstår inte vad herr Carlshamre har i riksdagen att göra, om han inte kan läsa sitt eget partis förslag innantill.
Herr talman! Jag förstår att Margareta Persson tror att mitt intresse för de differentierade vårdavgifternas avskaffande beror på att drygt 1,5 miljoner mycket rika människor i Sverige kan tänkas drabbas av dessa avgifter. Nej, fullt så enkelt är det inte. Skillnaden är den, att om Margareta Persson hade vågat stå för sin i motionen uttryckta åsikt och fått sin grupp med sig, på samma sätt som jag fick min grupp med mig, hade de förhatliga differentierade vårdavgifterna varit avskaffade den 1 januari 1984. Nu får vi vänta minst ett år till. Dessutom kan man redan av skrivningen i årets budgetproposition se att det blir ett dyrt förslag för pensionärerna, eftersom landstingen eller staten inte skall belastas med några ökade kostnader. Det är pensionärerna som får betala, fastän med en annan fördelning. Det är vad som med all säkerhet kommer att hända. Men det skall vi diskutera då. Varför står vi för en annan ekonomisk politik? Varför tror miljoner människor — det finns nämligen flera än ”våra” en och en halv miljon människor ute i landet — på samma ekonomiska politik? Jo, därför att de är övertygade om att den ger större, och icke mindre, resurser. Den ger större, och icke mindre, möjlighet att hjälpa alla dem som har rätt att kräva vårt solidariska stöd och vår solidariska hjälp. Det är därför, och inte av något annat skäl. Och detta är inte så märkvärdigt. Vi är inte längre bäst i världen när det gäller social trygghet, som också Bengt Lindqvist mycket riktigt påpekade. I t.ex. Västtyskland har man faktiskt mer heltäckande och förmånligare socialförsäkringar än vi har. Det är mycket billigare att exempelvis gå till tandläkaren i Västtyskland än det är i Sverige. Samtidigt anses väl Västtyskland vara det land i Europa som håller hårdast på marknadshushållningen, t.o.m. när landet har socialdemokratiska regeringar. Man drar alltså dåliga slutsatser, om man tror att en mer marknadsinriktad hushållning skall ge oss mindre, och inte större, resurser för bl.a. de sociala ändamål som vi alla finner så angelägna. Margareta Persson undrar varför jag tar i så hårt, och det kanske jag gör just mot hennes anförande i dag. Det finns en mycket enkel förklaring: Jag har nu varit 20 år i riksdagen, men jag har aldrig under dessa 20 år hört ett så vidrigt anförande när det gäller att ifrågasätta kollegers och, i många fall, vänners goda syften med det de gör.

Herr talman! Som Jan-Erik Wikström och Evert Svensson har antytt har det sedan årsskiftet pågått en debatt om den svenska kyrkans roll och uppgift i samhället, bl.a. föranledd av biskop Stendahls nyårspredikan och Gösta Bohmans reaktion härpå. Den förre moderatledaren har bl.a. kritiserat, som han uttrycker det, kyrkans politisering.

Genom historien har kyrkan ständigt löpt risken att bli isolerad från människorna och deras vardag. Alltför ofta har den ställt sig på makthavarnassida. Alltför ofta har den försummat att engagera sig för de små och svaga i samhället. Och många gånger har makthavare — både i den östliga och i den västliga världen — velat göra kyrkan ofarlig och därför velat hänvisa den till ett andligt litet hörn. När nu kyrkan ser som sin uppgift att jämte sin traditionella verksamhet och utifrån bibliska värderingar på skilda sätt verka för fred och rättvisa, blir den kritiserad av Gösta Bohman och meningsfränder till honom. I en debattartikel säger Gösta Bohman bl.a.: ”Var finns den kyrka--- som ägnar mera omsorg åt människors vilsenhet och oro än åt demonstrerande grupper, flammande appeller och slagord?” Jag vill, milt sagt, uttrycka min förvåning över den beskrivning Gösta Bohman gör. Jag känner inte igen den bild han målar upp. I så gott som hela landet kan man genom att ringa 90 000 när som helst, varje natt året runt, få tala med en präst om sin oro och sina bekymmer. I de flesta församlingar finns diakonipersonal och frivilliga, beredda att rycka in för att stödja och hjälpa. Och på många orter finns diakonicentraler och stadsmissioner till människors tjänst. Det är långt ifrån alltid dessa resurser räcker till. I detta ”ensamhetens land” — som Bohman säger, och som det väl ligger någonting i — är uppgifterna sannerligen stora för kyrkan. Men det hindrar den inte från att, trogen sin uppgift, verka för människornas både andliga och materiella välfärd. Anledningen till att jag som ersättare har begärt ordet redan andra dagen som jag denna omgång är i riksdagen är att det är oroande att en ledande politiker försöker begränsa kyrkans uppgift. Vi har i historien sett alltför många exempel då makthavare velat tysta präster och andra företrädare för kyrkor och samfund. Kyrkan har att i varje tid noga pröva hur den bäst är trogen evangeliet. Jag är övertygad om att kyrkan — och då menar jag inte bara svenska kyrkan —i vår tid har en viktig och angelägen uppgift att tillsammans med alla goda krafter verka i fredens tjänst. Jag kan inte se att det är något fel i — tvärtom — att människor, även kyrkligt engagerade, unga och äldre, går i fackeltåg och på gator och torg uttrycker sin vilja att få leva i en fredlig värld. Inte heller kan jag se det som klandervärt att det från predikstolar förkunnas vad vi skall göra för att leva i en sådan värld. Jag finner det tvärtom löftesrikt för framtiden att olika folkrörelser, och då även kyrkorna, tar del i fredsarbetet. Hur vår värld och vårt samhälle skall se ut angår inte bara politiker, utan lika mycket människor i de olika folkrörelserna, människor i kyrkorna.

Herr talman! Vi instämmer återigen i den utrikespolitiska deklaration som statsministern gjorde under onsdagens allmänpolitiska debatt. Någon oenighet om den utrikesoch säkerhetspolitiska linje som har fastlagts finns inte. Strid om den fastlagda utrikesoch säkerhetspolitiken kan uppkomma endast om regeringen förändrar denna politik på ett sådant sätt att den inte längre kan vinna vår anslutning. Det får inte finnas någon tvekan om fastheten och kontinuiteten i den svenska utrikespolitiken. Dess främste uttolkare, vid sidan av statsministern, är utrikesministern. Dennes möjligheter att på ett trovärdigt sätt företräda svensk utrikespolitik har undergrävts. Det är därför, herr talman, som vi ser oss nödsakade att ställa och rösta för yrkandet om misstroendeförklaring mot utrikesministern.

Herr talman! I onsdags begärde Ulf Adelsohn att riksdagen skall uttala sitt misstroende mot utrikesministern och att denna skall tvingas lämna regeringen. Till denna begäran anslöt sig centerledaren Fälldin och folkpartiledaren Westerberg. Det är viktigt att klargöra med vilken motivering detta i vår parlamentariska historias unika krav restes. Det enda som kan ge ett korrekt svar på den frågan är en granskning av vad herr Adelsohn verkligen sade i det anförande där han väckte misstroendeförklaringen. Adelsohn sade uttryckligen: ”Frågan i dag är just om det föreligger ett dubbelt budskap — — .” Och i samma andetag erinrade han om en tidigare s.k. affär som gällde frågan om dubbla budskap. Han syftade uppenbarligen på den s.k. Svenska Dagbladet-affären. Det var där som det moderata huvudorganet och den moderata partiledningen tillsammans försökte driva 7 tesen att Sveriges regering förde fram ert slags budskap till Sovjetunionen i offentliga sammanhang, men att man sedan via dolda kanaler förde fram ett helt annat budskap till den sovjetiska statsledningen. Moderaterna står alltså fast vid sina anklagelser mot regeringen för att föra fram dubbla budskap till Sovjetunionen i ubåtsfrågan. De fortsätter att ifrågasätta att regeringen har en entydig uppfattning i dessa för svensk säkerhetspolitik centrala frågor. Och genom att vidta den mest dramatiska parlamentariska åtgärd som kan tänkas vill man uppenbarligen fortsätta att driva detta misstänkliggörande. Centern och folkpartiet har tidigare varit klara anhängare till den traditionella svenska neutralitetspolitiken. Vi socialdemokrater har med tillfredsställelse noterat detta och ansett det vara en tillgång för vårt land att denna politik därmed fått ett mycket brett stöd i Sveriges riksdag. Nu har situationen dess värre förändrats. Thorbjörn Fälldin och Bengt Westerberg har instämt i Adelsohns förslag om misstroendeförklaring. Och inte nog med det — dessa två har därmed också ställt sig bakom Adelsohns motivering. Det innebär att även ledarna för centern och folkpartiet nu riktar anklagelser mot Sveriges regering för att föra fram dubbla budskap. Detta är det allvarliga som hänt under de senaste dagarna. En enig borgerlighet ifrågasätter ett av de mest centrala elementen i Sveriges säkerhetspolitik. Man vill avskeda regeringens utrikesminister med motiveringen att regeringen för ett dubbelspel i fråga om Sveriges relationer mot Sovjetunionen. Och även om man försöker sikta in sig på personen Lennart Bodström är det helt klart, efter den angivna motiveringen, att den samlade kritiken riktar sig mot regeringens säkerhetspolitik. Det är därför som vi med stor besvikelse tvingats konstatera att borgerligheten har rivit broarna. Det är inte till gagn för Sverige att denna strid förs. Och det är inte någon strid som vi socialdemokrater eftersträvar. Tvärtom har vi i alla möjliga sammanhang sökt verka för breda lösningar inom säkerhetspolitiken: genom försvarsöverenskommelsen, i utrikesnämnden, i riksdagens utrikesutskott osv. Ändå blir denna debatt nu helt nödvändig att föra. När den traditionella politiken ifrågasätts på ett så uppseendeväckande sätt som nu, måste också vi socialdemokrater säga ifrån. Detta kräver vårt ansvar för Sverige. Vi betraktar denna omröstning som en förtroendeomröstning om den traditionella svenska säkerhetspolitiken. Dess utgång kommer att bli en misstroendeförklaring mot den borgerliga oppositionens säkerhetspolitik. Herr talman! Den socialdemokratiska riksdagsgruppen deklarerar sitt fulla förtroende för den säkerhetspolitik som med fasthet och konsekvens förs av Sveriges regering, och vi deklarerar därmed också vårt fulla förtroende för samtliga ledamöter i denna regering.

Herr talman! Med anledning av Lilly Hanssons inlägg vill jag meddela att Thorbjörn Fälldin har angivit bakgrunden och motivet till det misstroendeförklaringsyrkande vi har ställt. I det replikskifte jag hade med Olof Palme har icke ingått någon gemensam motivering, varför Lilly Hanssons försök att påstå att det där skulle vara något slags gemensam förklaring emot den förda utrikespolitiken är felaktigt. Precis som Thorbjörn Fälldin i dag har sagt, står vi bakom den utrikespolitik som regeringen har fört. Det är enbart utrikesministerns sätt att föra denna talan vi vänt oss emot.
Ärendet om misstroendeförklaring mot utrikesminister Lennart Bodström kommer nu att avgöras. För bifall till yrkande om misstroendeförklaring fordras enligt RF 12 kap. 4 § att mer än hälften av riksdagens ledamöter, dvs. minst 175 ledamöter, förenar sig därom. Jag får vidare erinra om att beslut som fordrar anslutning från särskilt flertal enligt föreskrift i RO 5 kap. 3 § alltid skall fattas genom omröstning. Omröstningen kommer att verkställas med voteringsapparat utan föregående uppresningsförfarande. Om inte mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar ja har kammaren avslagit yrkandet om misstroendeförklaring.

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig vilka initiativ som Sverige är berett att ta för att förmå Japan att respektera överenskommelsen om skydd för kaskelotvalen. Valfångsten regleras internationellt inom ramen för konventionen om reglering av valfångsten och genom beslut av konventionens beslutande organ, den internationella valfångstkommissionen. Kommissionen har hittills vid sina årliga sammanträden fastställt högsta tillåtna fångstkvoter för de valarter som anses kunna tåla en viss beskattning. År 1982 beslöt kommissionen om ett totalstopp för all kommersiell valfångst fr.o.m. fångstsäsongen 1985-1986. Som ett steg i denna avveckling har kommissionen dessutom beslutat om förbud mot kaskelotjakt från 1984. Mot totalstoppet har de tre stora valfångarländerna Japan, Norge och Sovjetunionen reserverat sig. Japan har dessutom reserverat sig mot beslutet rörande kaskeloter. Länderna är därmed inte bundna till kommissionens beslut. Alltsedan FN-konferensen i Stockholm 1972 om den mänskliga miljön antog en resolution om ett tioårigt stopp för all kommersiell valfångst, har frågan om ett totalskydd för de stora valarna varit något av en symbol för det internationella naturvårdsarbetet. Från svensk sida har vi hela tiden aktivt stött detta arbete, bl.a. inom FN:s miljöprogram UNEP och alltsedan Sverige 1979 återinträdde som medlem i valfångstkommissionen inom denna organisation. Från svensk sida hälsade vi därför med stor tillfredsställelse valfångstkommissionens beslut 1982 om ett minst femårigt stopp för all kommersiell valfångst. Detta skulle enligt vår mening ge de olika valarterna möjlighet att åtminstone i viss mån återhämta sig från den tidigare alltför stora beskattningen, samtidigt som det skulle ge möjligheter till fördjupade studier över de olika valbeståndens status. Den tidsfrist som skapades genom att ikraftträdandet av beslutet sköts tre år till 1985/86 borde också ge de valfångande länderna rimlig tid att anpassa sig till beslutet. Jag kan därför inte annat än djupt beklaga att de stora valfångarländerna inte ansett sig kunna följa valfångstkommissionens beslut. Man har därvid ställt sig utanför ett beslut, fattat med stor majoritet i kommissionen och med stöd av en överväldigande internationell naturvårdsopinion. Det är min förhoppning att dessa länder under det kommande året fram till beslutets = Nr 78 ikraftträdande skall ompröva sina beslut och dra tillbaka sina reservationer Fredagen den och därmed visa att man är beredd att hörsamma kraven på ett slut på den — 2 februari 1985 kommersiella valfångsten. Vad beträffar fångsten av kaskeloter har Japan genom att i december 1984 påbörja jakten visat att man inte heller i detta avseende är beredd att följa valfångstkommissionens beslut. Man har utan hänsyn till kommissionens kvot på 400 valar för 1984. Man har dessutom från japansk sida aviserat att man avser att fortsätta kaskelotfångsten även under de kommande tre åren. Detta är djupt beklagligt. Det japanska beslutet är också enligt min mening allvarligt i så måtto att det på ett allvarligt sätt hotar valfångstkommissionens auktoritet och därmed dess möjlighet att i framtiden fungera som en effektiv organisation till skydd för valarna. Från svensk sida kommer vi att fortsätta att aktivt stödja olika strävanden till skydd för valarna, bl.a. vid valfångstkommissionens kommande möte sommaren 1985 i England. Den svenska inställningen ligger fast. Den kommersiella valfångsten måste upphöra, om vi skall kunna säkra de stora valarnas fortbestånd.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

Den fråga jag har tagit upp i interpellationen har kanske inte riktigt samma dramatiska räckvidd som den vi nyss har behandlat, men inte dess mindre vill jag påstå att skyddet för utrotningshotade djurarter är någonting som vi måste ägna mycket stort intresse i vårt internationella arbete. Kaskelotvalen hör till dessa utrotningshotade djurarter. Det är en orsak till att man inom valfångstkommissionen i huvudsak har kunnat enas om ett totalförbud. Men totalförbudet undergrävs naturligtvis allvarligt av att en av de absolut största valfångarnationerna, nämligen Japan, tänker nonchalera det. Fångst av kaskelotval har inte någon vital, försörjningsmässig betydelse. Man kan inte äta kaskelotvalens kött. Man kan utnyttja en del produkter från valen för olika ändamål, men för dem finns goda ersättningsråvaror, och man kan därför klara sig utmärkt väl utan att jaga denna val. Det är allvarligt att Japan tänker fortsätta jakten med en kvot på 400 valar om året. Vad som dessutom är mycket allvarligt är att USA i ett bilateralt avtal har godtagit att Japan t. v. fortsätter denna jakt. USA har tidigare hotat med sanktioner mot de länder som överträder valfångstkommissionens beslut, men har alltså därefter i ett bilateralt avtal lovat att inte sätta in några sanktioner mot Japan. Enligt amerikanska uppgifter skulle uppgörelsen inkludera att Japan upphör med sin valjakt 1988, men detta har sedan förnekats från japanskt håll. Det tyder på att USA har gjort medgivanden som möjliggör fortsatt jakt på kaskelotval utan några säkra motåtaganden från japansk sida. 11 Det svar jag har fått tycker jag har en mycket positiv ton. Det är en kraftig markering av den svenska uppslutningen bakom beslutet om förbud mot jakt på kaskelotval. Något annat hade jag inte heller väntat. Jag utgår ifrån att Sverige står mycket fast på denna grund. Samtidigt saknar jag litet grand en initiativvilja. Visserligen uttalar jordbruksministern att Sverige är berett att stödja olika strävanden till skydd för valarna, bl.a. vid valfångstkommissionens kommande möte sommaren 1985, men några initiativ från svensk sida finns inte aviserade i jordbruksministerns svar. Det tycker jag är beklagligt. Vad som skulle behövas är naturligtvis påtryckningar eller i varje fall mycket skarpa erinringar mot Japan från svensk sida — gärna i samarbete med andra länder. Det kunde också finnas anledning att vi från svensk sida — också i det fallet gärna tillsammans med andra länder — klargjorde för USA vår reaktion på det bilaterala avtalet, som ju är det som möjliggör denna valfångst. Det är väl mycket sannolikt att man, om USA med kraft hade ställt sig bakom förbudet och hotat med de sanktionsmöjligheter som finns, hade kunnat få stopp på den här jakten. Jag vill alltså, trots det positiva svar som jag fått, ändå återigen fråga: Är den svenska regeringen beredd att ta några egna initiativ för att tillsammans med andra länder försöka påverka dels Japan direkt, dels Japan indirekt via USA?
Herr talman! Vi kommer inför det här mötet att överlägga med de länder som har samma uppfattning som vi i denna fråga. När vi vet resultatet av de överläggningarna får vi sedan bedöma hur Sverige skall agera.
Herr talman! Det låter bra, men det är klart att det spelar en viss roll på vilket sätt Sverige går in i överläggningarna. Man kan tänka sig att Sverige intar en passiv och lyssnande attityd. Man kan också tänka sig att vi kommer till överläggningarna med konkreta förslag om att Sverige tillsammans med likasinnade länder skall rikta initiativ gentemot Japan och USA och försöka påverka dem till en annan ordning. Min konkreta fråga är: Kommer Sverige att gå till dessa överläggningar med andra likasinnade länder med konkreta förslag om gemensamma initiativ för att söka påverka Japan och USA?
Herr talman! Det kan vara välbetänkt att man först tar upp diskussionen med de andra länderna, innan man här i kammarens talarstol bestämmer sig för vilka eventuella initiativ som vi från svensk sida skall ta. Det viktiga är ju att få en så bred uppslutning kring de initiativ som möjligen skall tas och som det finns förutsättningar för. Det är den vägen man vanligtvis når de bästa resultaten.
Herr talman! Det är naturligtvis riktigt att vi vill ha bredaste möjliga Fredagen den uppslutning för de initiativ som vi tar, men det kan vara bra om vi har klart för 8 februari 1985 oss vad det är vi vill ha bredaste möjliga uppslutning för. Jag begär inte att jordbruksministern här i riksdagen så att säga på förhand skall presentera Omändrad lagstift något slags förhandlingsbud från svensk sida. Vad jag önskar mig är ett ning för A uttalande från jordbruksministern att Sverige vid dessa överläggningar traktorer kommer att försöka verka för något slags gemensamt initiativ gentemot Japan och USA i syfte att få stopp på jakten på kaskelotval.
Herr talman! Sverige kommer att verka för att man skall få en efterlevnad av de regler som valfångstkommissionen har uttalat sig för. Det vore en angelägenhet av högsta grad när det gäller just det beslut som tidigare fattades med de reservationer som tyvärr följde beträffande den här valjakten.
Herr talman! Även om svaret kanske inte är alldeles kristallklart, hoppas jagatt jag vågar tolka det så, att Sverige vid dessa överläggningar kommer att verka för ett initiativ av det slag som jag har efterlyst.

Herr talman! Thure Jadestig har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder i trafiklagstiftningen beträffande A-traktorer. En A-traktor är en bil, vanligen tung lastbil, som har byggts om så att den passar in på definitionen på en traktor. Det sker genom att flaket tas bort, en dragkrok monteras och motorn modifieras eller byts ut, så att högsta hastighet blir 30 km/tim. Detta fordon får köras av den som har traktorkort. För att få traktorkort skall man ha fyllt 16 år och ha avlagt ett godkänt teoriprov. Det krävs inte något körprov. A-traktorerna användes ursprungligen inom jordbruket. I skattehänseenden anses de därför som jordbrukstraktorer, vilket innebär att vägtrafikskatten är låg, 225 kr. om året. A-traktorerna har emellertid också blivit ett allt populärare fordon för ungdomar som ännu inte uppnått åldern för bilkörkort. Fordonen används då vanligen för nöjeskörningar. Många anser — liksom Thure Jadestig — att det är betänkligt från trafiksäkerhetssynpunkt att ungdomar som inte ens har körkort för personbil på detta sätt får köra vad som i praktiken närmast är en 13 tung lastbil. Jag delar dessa betänkligheter. Det har i skilda sammanhang förts fram olika förslag som syftar till att begränsa användningen av A-traktorerna och höja kompentensen på förarna. Ett sådant förslag är att höja vägtrafikskatten för de A-traktorer som används utanför jordbruket. Det förslaget behandlas f. n. i vägtrafikskatteutredningen. Andra förslag som förts fram är t.ex. Samtliga förslag förutsätter att man kan dels skilja ut A-traktorerna från vanliga traktorer, dels skilja ut de A-traktorer som används i jordbruket från dem som används huvudsakligen för nöjeskörningar. Därefter kan man se omfattningen på problemet och bättre bedöma vilka åtgärder som man lämpligen bör vidta. Enligt vad jag har erfarit håller trafiksäkerhetsverket på att bl.a. via bilregistret göra en sådan kartläggning av de olika traktorerna. När den är klar får vi ta ställning till hur man kan gå vidare.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Det var väl ungefär som jag hade väntat mig. Kanske var slutsatsen i svaret ändå, från min synpunkt sett, litet passiv. Men jag noterar att statsrådet delar mina betänkligheter när det gäller trafiksäkerhetsaspekterna. Att A-traktorn blivit ett populärt fordon för ungdomar som ännu inte uppnått åldern för vanligt körkort är i och för sig inte särskilt mycket att oroa sig över. Jag är medveten om att det i detta sammanhang också finns en social bit, något som är värt att notera. I och för sig är det alltså inte åldersgränsen — 16 år — som oroar mig. För min del tycker jag att det bör krävas någon form av körkort. Att enbart ha teoretiska prov är inte tillräckligt, utan det behövs också praktiska förarprov. Med hänsyn till att hastigheten för A-traktorer är begränsad till 30 km/tim är det skäligt att åtminstone kräva körkort av det slag som gäller t.ex. för lätt motorcykel. Trafikintensiteten på våra vägar är sådan att detta synes vara ett rimligt krav. Vidare tycker jag att det är skäligt att kräva att dessa fordon behandlas på samma sätt som andra fordon som trafikerar våra vägar — dvs. att de besiktigas varje år. Som jag ser saken verkar det vara ganska onödigt att så att säga förlänga utredningsapparaten med den undersökning som nu görs av trafiksäkerhetsverket över bilregistret. Jag är övertygad om att såväl trafiksäkerhetsverket som departementet har tillräckligt underlag för en av många förväntad lagstiftning på det här området.

Herr talman! Vi har redan bestämt oss för att under våren 1985 genomföra ett projekt om reglerna för motorredskap. Vad vi nu kommer att göra är att utvidga det projektet till att gälla även A-traktorer. Jag kan inte ange någon exakt tidpunkt, men jag har sagt att detta arbete skall utföras under våren, och jag utgår från att våren är den tid som vi måste använda oss av för att komma fram till ett resultat.

Herr talman! Lennart Pettersson har ställt två frågor till mig om forskning och utbildning inom elektronikområdet i Skåne: 1. Hur ser industriministern på utökade satsningar på forskning och utveckling inom elektronikområdet för att stödja en gynnsam strukturomvandling och öka den svenska industrins konkurrenskraft? 2. Är regeringen beredd att stödja skånsk och övrig sydsvensk industri genom en satsning på ett centrum för mikroelektronik vid Lunds tekniska högskola enligt det principförslag som utarbetats inom högskolan i samverkan med näringsliv och regionala intressenter? När det gäller den första frågan vill jag framhålla att mikroelektroniken är ett område som prioriteras av regeringen. Den prioriterade ställningen visas av de åtgärder regeringen redan har vidtagit. Det nationella mikroelektronikprogrammet är ett exempel på detta. Detta program utgjorde i sig den av Lennart Pettersson efterfrågade utökningen av satsningarna på forskning och utveckling inom elektronikområdet. Den strukturomvandling som elektronikutvecklingen ger upphov till leder även till krav på utbildningsväsendet. Jag vill därför erinra om att chefen för utbildningsdepartementet i årets budgetproposition (prop. 1984/85:100, bil.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Först en liten bakgrund till frågorna i interpellationen. Trots ett gynnsamt geografiskt läge har Skåne högre arbetslöshet än genomsnittet för riket. Det är oroande, tycker vi, att ett storstadslän som Malmöhus län med 750 000 invånare har den högsta procentuella arbetslösheten i Götaland, bortsett från Blekinge. I Malmöhus län var i december 4,2 20 öppet arbetslösa, medan Stockholms län hade landets lägsta arbetslöshet med sina 1,5 90. Enbart Malmö kommun har en arbetslöshet på 5,7 20. Tydligare än så kan inte obalansen mellan olika storstadsregioner illustreras. Det är i och för sig glädjande att arbetslösheten totalt sett har sjunkit jämfört med ett år tidigare, och detta är utan tvivel ett resultat av regeringens framgångsrika ekonomiska politik. Men den övergripande ekonomiska politiken ger tyvärr inte tillräckligt positiva effekter för Skånes del. Det som gjorde att Skåne tappade så mycket under 1970-talet, och att regionen nu har så svårt att komma loss sysselsättningsmässigt, är utan tvivel den speciella näringslivsstrukturen i vår del av landet. Skånsk industri är nämligen i högre grad än många andra regioners inriktad på den svenska, inhemska marknaden. Gjorda undersökningar visar att mer än hälften av realkapitalet i det skånska näringslivet återfinns inom hemmamarknadsföretag med som regel låg expansionskraft. För Sverige i sin helhet är motsvarande andel ca en tredjedel av realkapitalet. Det är därför som Skåne inte tillräckligt har kunnat dra nytta av den exportledda industriexpansion som vi nu har, samtidigt som man för hemmamarknadsindustrin också fortsättningsvis förutser en väsentligt sämre utveckling. Mot bakgrund av att Skåne är en betydande jordbruksregion, med närmare 30 96 av svensk livsmedelsindustri, förbättras självfallet inte heller situationen av de förväntade neddragningarna på jordbruksoch livsmedelsområdet inom ramen för en ny jordbrukspolitik. För att sammanfatta, har vi helt enkelt i Skåne en ogynnsam industristruktur med en alltför liten andel av den expanderande verkstadsindustrin och alltför stora andelar inom stagnerande eller tillbakagående industribranscher såsom byggmaterial-, teko-, gummivaru-, varvsoch livmedelsindustri. Det är därför som det behövs olika långsiktiga industripolitiska satsningar i Skåne, som kan stödja den nödvändiga omställningen av regionens industri. Detta är också vad socialdemokraterna i Skåne har fört fram i sitt näringspolitiska program Framtid för Skåne, och vi tror också att vi har ett starkt stöd för detta i vår region. När det gäller industrins förnyelse intar elektroniken och datatekniken en nyckelroll, både när det gäller att göra traditionella industrier fortsatt konkurrenskraftiga och när det är fråga om vad som kan bli utgångspunkt för nya framtidsföretag. Skåne — och f.ö. hela Sydsverige — har i den tekniska högskolan i Lund en resurs som blir allt viktigare genom den snabba tekniska utvecklingen, och det är av strategisk betydelse för den långsiktiga sysselsättningsutvecklingen att högskolan ges resurser att utvecklas till en stark motor för förnyelsen av regionens näringsliv. I samverkan med intressenter som länsstyrelse och handelskammare har det inom Lunds tekniska högskola utarbetats förslag till ett centrum för mikroelektronik. Det är ett principförslag, som man nu arbetar vidare på och fördjupar, och det syftar till att komplettera högskolans nuvarande resurser på dataoch elektronikområdena och inrikta dessa på att starkare stödja en industriell förnyelse i Skåne och Sydsverige. Jag vill understryka att socialdemokraterna i Skåne fäster stor vikt vid att förslaget kan genomföras, och det är vår förhoppning att regeringen ställer upp och ekonomiskt hjälper till med dess genomförande. De kostnader det här blir fråga om för staten är en framtidsinvestering, som på sikt kommer att ge en betydande avkastning genom sitt bidrag till ökad tillväxt och minskad arbetslöshet i Skåne. Bl. a. varvskrisen bör ha lärt oss vad det kostar att tvingas gå in och bekämpa arbetslöshet i en region på ett alltför sent stadium. Thage Peterson har ju också sagt att han som industriminister hellre sysslar med förebyggande hälsovård än med akutsjukvård inom näringspolitiken. Vi tar fasta på det, herr industriminister! Förslaget innebär bl.a. förstärkningar inom högskolans ram i form av en utökning av civilingenjörsutbildningen med 100 årsplatser, från 400 till 500. Dessutom föreslås en påbyggnadsutbildning ovanpå civilingenjörsexamen, med 80 studieplatser per år inom specialområden, i tid omfattande ett halvt till ett år. Därtill kommer förstärkning av vissa basresurser som kan betjäna utbildning, forskning samt kunskapsspridningen utanför högskolan. Kunskapsspridningsdelen i förslaget i övrigt omfattar en betydande fortbildning av tekniker från sydsvenskt näringsliv och uppbyggandet av ett regionalt CAD/CAM-system.

Jag vill nämna de summor som är involverade. För ökad utbildning och forskning inom högskolans ram förutses engångsinvesteringar på ca 35 milj.kr. och årliga driftskostnader på 30 milj., varav 20 skulle falla på en utökad antagning till civilingenjörsutbildningen och 10 milj.kr. på påbyggnadskurserna ovanför civilingenjörsexamen. För regional CAD/CAM-verksamhet behövs investeringar i storleksordningen 6 milj.kr. samt ett årligt statligt bidrag på maximalt 1 milj.kr., beroende på i vilken utsträckning som den mindre industrin behöver stöd. Elektronikforum Syd bör i princip kunna finansiera sig självt efter ett inledande uppbyggnadsskede. Möjligen kan man tänka sig att viss utbildning som beställs av de minsta företagen kan subventioneras. Inriktningen tidsmässigt är att mikroelektronikcentrumets verksamhet skall kunna sättas i gång den 1 juli 1986. Industriministern säger nu i sitt svar: ”Om det ställs krav på en statlig delfinansiering är det framför allt berörda myndigheters uppgift att pröva var medlen gör den för landet största gemensamma nyttan.” Regeringens främsta uppgift i dessa sammanhang, säger industriministern vidare, är att se till att tillräckliga medel finns tillgängliga. Detta tar vi i Skåne, herr talman, som ett gott tecken, och vi avser självfallet att fullfölja det här projektet. Men vi efterlyser en politisk vilja från regeringen och industriministern, att man är beredd att stötta den här satsningen som vi tror har mycket stor näringspolitisk och industriell betydelse för Skåne och resten av Sydsverige. Industriförbundet har nyligen genomfört en uppvaktning hos regeringen och då framfört krav på ytterligare åtgärder för att häva teknikerbristen inom industrin. Industriförbundet har uppskattat underskottet på civilingenjörer till 900 per år. Underskottet är särskilt stort på elektronikområdet. Det förslag om ett elektronikcentrum som tekniska högskolan i Lund arbetar med innehåller i högskoledelen, som jag sade, en utökad antagning av 100 civilingenjörer per år på dataoch elektroniklinjerna. Jag konstaterar att här drar helt uppenbart riksintresset och det regionala intresset åt samma håll, även om vi i Skåne är ganska blygsamma när det gäller kraven på en utökad antagning just vid högskolan i Lund, eftersom vi bara begär 100 nya platser. I Lund ligger man, som sagt, i startgroparna för en ökad intagning till tekniska högskolan, och vi vet att detta behövs. Därtill vill vi socialdemokrater i Skåne att tekniska högskolan i Lund skall ges resurser för att aktivt sprida elektronikkunnandet och medvetandet om datateknikens möjligheter, så att man på detta sätt kan stödja industriutvecklingen i Skåne. Vi menar att vi måste bryta den industristagnation som har kännetecknat vår region sedan början av 1970-talet.

värtom måste naturligt — mikroelektronik i vis det svåra budgetläget beaktas även inom högt prioriterade anslagsområ Lund den. Till detta vill jag säga att det som nu föreslås från skånsk sida, sett i perspektivet av en del tidigare genomförda regionalpolitiska satsningar på annat håll i vårt land, inte rör sig om några stora belopp. Detta hindrar inte att det är helt rimligt att det skånska näringslivet liksom regionala och kommunala intressen är med och betalar. Jag tror också, herr industriminister, att den viljan finns. Genom att medel från förnyelsefonderna kan användas för detta ändamål har regeringen skapat ett instrument som bör kunna ge skånsk industri en extra stimulans att vara med och bidra med ekonomiska resurser. Om staten tar sitt ansvar för kostnaderna för den utökade civilingenjörsutbildningen och påbyggnadsutbildningen och om vissa anslag kunde utgå inom ramen för det nationella mikroelektronikprogrammet, är jag säker på att det skånska näringslivet tillsammans med de fackliga organisationerna är berett att ställa upp ekonomiskt via förnyelsefonderna. Jag tycker inte att det skulle vara orimligt att företagen med förnyelsefondernas hjälp stod för en god del av kostnaderna för de engångsinvesteringar både inom och utom högskolan som krävs. Jag vill fråga industriministern om vi inte skulle kunna vara överens om att en uppgörelse om en sådan kostnadsfördelning vore rimlig. Låt mig sluta detta ganska långa inlägg, i vilket jag också velat teckna bakgrunden till den industriella situationen i Skåne, med att ställa några följdfrågor till industriministern. Den första frågan ställs mot bakgrund av den uppvaktning om teknikerbristen som Industriförbundet nyligen gjorde hos regeringen. Hur ser industriministern på planeringen av ett mikroelektronikcentrum i Lund mot bakgrund av de alarmerande siffror när det gäller teknikerbristen inom industrin som Industriförbundet har presenterat? Min andra fråga ställer jag mot bakgrund av att jag inte tycker att interpellationssvaret gav riktigt klart besked om i vilken utsträckning regeringen är beredd att aktivt stödja det här projektet vid tekniska högskolan i Lund. Kan vi, förutsatt att man kan komma överens om en rimlig kostnadsfördelning, räkna med regeringens intresse av att stödja en satsning av den storleksordning som jag nu har skisserat och som bygger på det förslag till mikroelektronikcentrum som har utarbetats? Hur ser industriministern f. ö. på vad som kan vara en rimlig fördelning av kostnaderna mellan de olika intressenterna med tanke på de komponenter som ingår i det förslag som jag här har redovisat?

Herr talman!

Jag har ingen annan uppfattning och hade det inte heller då jag lämnade propositionen till riksdagen, än vad utskottet kom fram till i sitt påpekande. Regeringen arbetar nu i den anda som kommit till uttryck i utskottsbetänkandet; näringsutskottets intentioner skall naturligtvis följas. Jag vill med utgångspunkt i detta göra några påpekanden. Jag vet att styrelsen för teknisk utveckling, STU, har på gång en kartläggning av de olika centrumbildningar som nu är aktuella på olika orter i Sverige. I detta sammanhang kan det också övervägas hur den begränsade tillgången på medel gör den största gemensamma nyttan, så att man får en nationell syn även på tillämpningen av programmet. Det är angeläget att de pengar som finns i programmet — det rör sig inte om några småsummor, utan det är ett betydande program som riksdagen har ställt sig bakom — styrs så att högskolorna, näringslivet och de olika utvecklingscentra som nu börjar finnas på olika håll i landet samordnar sina insatser så, att vi får ut största möjliga nytta nationellt sett. Jag vill tillägga för Lennart Pettersson att jag har gjort en inventering av vilka insatser som i dag görs från STU:s sida i Lundregionen. Den visar att nästan 11 milj.kr. har beviljats innevarande budgetår inom bl.a. områdena mikroelektronik, bildbehandling och CAD/CAM samt för stöd till utvecklingsarbete i mindre företag. Som jag inledningsvis sade är det regeringens linje i fråga om såväl Kista som andra teknikcentra att ansvaret framför allt ligger på regionen, berörda kommuner och näringslivet där. I det avseendet har jag ingen annan uppfattning än den som Lennart Pettersson gett uttryck för. Om det ställs krav på en statlig delfinansiering är det framför allt berörda myndigheters uppgift att pröva var medlen gör den för landet största nyttan. Som industriminister måste jag naturligtvis hålla på denna princip och utgå ifrån att myndigheterna följer den. Detta stämmer också med näringsutskottets intentioner. Det hindrar inte att regeringen när det gäller Kista är positiv till att man flyttar statligt finansierad verksamhet dit. Det kan gälla att flytta viss specialistutbildning från KTH i Stockholm till Kista, men huvudlinjen måste vara en övergripande planering och helhetssyn på var vi skall göra insatserna för att de skall tjäna Sverige bäst. Jag vill som svar på Lennart Petterssons två tilläggsfrågor framhålla att jag vid mina diskussioner med industrin ständigt betonar vikten av att industrin inte enbart satsar sina utvecklingsmedel i Kista, utan att det är angeläget att de regionala intressena tillgodoses. Med två stora företag på detta område — Lennart Pettersson kan helt säkert gissa vilka — för vi diskussioner om att det skall vara satsningar på andra orter, högskoleorter, i Sverige än just bara Stockholm. Vi menar också, vilket vi noga har slagit fast, att det är viktigt att — Nr 79 fler industrier än de storindustrier som deltar i de åtta forskningsoch / ä i a z Måndagen den teknikupphandlingsprojekten får del av resultaten. Det gäller också småin 11 februari 1985 dustrin på området. Vi har sagt — det framgår av vårt beslut och det vet Lennart Pettersson — att teknikprojektens resultat skall spridas till andra Om ett centrum för fÖrstag; S 3 4 R mikroelektronik i Jag kommer senare i vår att föreslå regeringen att redovisa ett nationellt Lund informationsteknologiskt program för riksdagen. Programmet kommer att beröra frågor om utbildning, forskning och teknisk utveckling inom informationsteknologiområdet. I det sammanhanget blir det aktuellt att återkomma till frågan om utvecklingscentra på högskoleorterna. Vissa aspekter som Lennart Pettersson har berört i sin interpellation — det gäller bl.a. teknikspridningen — kommer att beaktas i samband med behandlingen av förslagen till regionalpolitiska åtgärder, dvs. i den regionalpolitiska proposition som jag har för avsikt att senare i vår föreslå att regeringen överlämnar till riksdagen. Låt mig sedan, herr talman, lägga till ett par ord beträffande Skåne. Jag känner väl till arbetsmarknadsförhållandena i Skåne. Lennart Pettersson och jag är överens vad gäller hans beskrivning av förhållandena där. Den överensstämmer med den bild jag själv har. Näringslivet i Skåne har betydande strukturproblem, och i vissa avseenden har man också en föråldrad industristruktur. Många långsiktiga åtgärder måste till. En åtgärd är att få till stånd utveckling som leder till fler småföretag i flera regioner och kommuner i Skåne. En annan åtgärd är att få till stånd planerade åtgärder på elektronikområdet och på områden som direkt kan kopplas till de förnämliga högskoleresurser som finns i Skåne. Här kommer inte minst utbildningsresurserna in i bilden. Jag har, som Lennart Pettersson vet, vid flera tillfällen besökt Skåne och diskuterat dessa frågor med universitetsledningen och med ledningen för tekniska högskolan. Jag har också noga gått igenom det program på näringspolitikens område som det socialdemokratiska partidistriktet lagt fram — Framtid för Skåne. Jag vill gärna ge en eloge för detta ambitiösa program som dels tar upp strukturproblemen på ett riktigt sätt, dels pekar på åtgärder. Vidare är det enligt min mening viktigt att framhålla att flera lokala initiativ har tagits i Skåne för att utveckla näringslivet och framför allt för att stimulera samverkan mellan näringsliv och högskola. Jag ser den interpellation av Lennart Pettersson som i dag behandlas här i kammaren som ett positivt resultat av det intresse som han personligen har i dessa frågor. Många initiativ som tagits i Skåne har ju lett till goda resultat. Det visar på skåningarnas idérikedom och initiativkraft. Forskningsbyn Ideon är ett exempel på detta. I det sammanhanget har det inte varit svårt att övertyga företagen om de lokaliseringsfördelar som finns i Skåne. Närheten till universitetet i Lund är ett exempel. När det gäller regionen som helhet har flera initiativ tagits från regeringens 23 sida. Årligen anvisas medel till länsstyrelsen för regionala utvecklingsinsatser. Dessa medel har bl.a. använts av den näringslivsdelegation som bildades i samband med varvskrisen 1978. Genom denna delegation har Stiftelsen för samverkan universitet och näringsliv, SUN, fått statliga pengar. Dessa medel harisin tur använts vid uppbyggandet av forskningsbyn Ideon. Länsstyrelsen har, som Lennart Pettersson säkert känner till, fått i uppdrag av regeringen att delta i planeringen av den yrkesinriktade utbildningen, bl.a. inom dataoch elektronikområdet. Länsstyrelsen har också fått pengar från regeringen för att inom ramen för dataeffektutredningens s.k. regionala projekt bedriva studier om vilka utbildningsinsatser som behövs för att man skall kunna möta den nya tekniken. I fråga om allt detta har självfallet näringslivet ett stort ansvar. På den punkten är vi helt överens, Lennart Pettersson. Naturligtvis menar jag att förnyelsefonderna kan komma att betyda oerhört mycket i detta sammanhang. I de diskussioner som vi hade med näringslivet, i samband med tillkomsten av förnyelsefonderna, pekade vi också på sådana här åtgärder. De är nämligen avsedda just för utbildning på dataområdet och även för forskning och insatser som kan leda till industriell utveckling och förnyelse i en region. Jag är, herr talman, beredd att vidare diskutera alla hithörande frågor med berörda myndigheter och organ i Skåne. Naturligtvis är jag också beredd på en fortsatt diskussion med Lennart Pettersson i olika sammanhang.

Herr talman! Jag måste tacka industriministern också för det kompletterande svaret på mina frågor. Det var så positivt för oss att det gör mig helt övertygad om att det arbete som pågår i Skåne kommer att få ett aktivt stöd från regeringen när det gäller att räta upp den föråldrade industristrukturen. Vi gläder oss åt att ha en industriminister som inte bara är medveten om de problem som vi har i Skåne utan som också i stort sett drar samma slutsatser som vi av den analys som måste göras i denna situation och även, såvitt jag kan se, är ganska överens med socialdemokraterna i Skåne, och jag tror med en stor del av Skånes befolkning, om vilka åtgärder som måste till.

Det gläder oss att höra att vi har en industriminister som har den utgångspunkten i dessa diskussioner.

Men det är helt klart att en tung bit av detta i sista hand naturligtvis måste finansieras av staten. Det gäller bl.a. ett område som inte omedelbart ligger under Thage Petersons domvärjo men ändå: utbildningssidan. Mot bakgrund av den teknikerbrist som totalt sett finns inom landet och mot bakgrund av den fortbildning som behövs, måste — även om det har satsats en hel del på utbildningssidan beträffande elektronikoch dataområdet — satsningarna där gå vidare. Thage Peterson hänvisade till vad näringsutskottet har skrivit om den fortsatta utbyggnaden av utbildning och forskning på elektronikoch datateknikområdena, nämligen att resurserna bör spridas över landet, i varje fall att nuvarande koncentration till Stockholmsregionen inte bör förstärkas. Han sade sig dela den uppfattningen. Detta uttalande tog näringsutskottet inte därför att resurserna skulle spridas i ett jämntjockt lager över landet — de är alltför dyrbara för att förslösas på det sättet — utan därför att det skulle skapas ett antal stödjepunkter. De naturliga stödjepunkterna är i första hand de olika högskolorna, och dessa finns sannerligen också utanför Stockholmsregionen — det är vi alla medvetna om. Jag tror att högskolan i Lund, som ligger i Sydsverige, har goda möjligheter, om högskolan bara ges tillräckliga resurser. Eftersom industriministern understryker det uttalande som näringsutskottet har gjort på denna punkt, räknar vi med ett positivt bemötande när vi fortsätter diskussionerna om ett mikroelektroniskt centrum i anslutning till tekniska högskolan i Lund. Industriministern var inne på tanken på en samordning av de verksamheter som bedrivs vid mikroelektroniska centra i olika delar av vårt land. Kunskapsspridningen är viktig, och den skall vara generell, och det skall finnas basresurser. Men det är alldeles riktigt, som industriministern säger, att olika centra rimligen bör specialisera sig på olika delområden inom elektroniken och datatekniken. Sverige är ett litet land, och vi kan inte satsa på allt på alla ställen. Jag kan lugna industriministern med att det förslag som nu läggs fram i Lund är ett förslag som är uppbyggt i medvetande om att en specialisering behövs. Förslaget är inriktat dels på regionens behov, dels på att man skall ta fasta på det kunnande som finns i Lund, där det finns speciella förutsättningar att göra insatser, med tanke på de personliga och materiella resurserna. Samordningstanken finns där alltså från början, och ingen drömmer om att gå över hela fältet. Slutligen, herr talman, sade industriministern i sitt inlägg att det har gjorts en hel del satsningar i Lund, och det är alldeles riktigt. Framför allt har det skett utbyggnader, bl.a. på halvledarteknikens område, och vi håller på att utöka elektronikhuset i Lund. Detta kostar mycket pengar. Jag vill emellertid avslutningsvis säga att det gäller att fylla dessa byggnadskroppar med innehåll, därför att meningen inte är att de skall stå halvtomma. Med hjälp av denna tanke på ett mikroelektronikcentrum slår staten två flugor i en smäll: Man kan få till stånd en kunskapsspridning, man kan få en delfinansiering från näringslivets sida och man kan få full effekt av de satsningar som hittills har gjorts genom att ställa till förfogande de ytterligare resurser som behövs.

Herr talman! Rune Torwald har frågat om jag är beredd att vidta åtgärder för att Sveriges turistråd i framtiden på ett bättre sätt skall kunna hjälpa dem som har intresse för och vilja att sprida turistpropaganda för Sverige. Frågan bygger på uppfattningen att Sveriges turistråd inte har lämpligt broschyrmaterial ens på de vanligaste främmande språken. Turistrådet avsätter i sin marknadsföring betydande summor för att i broschyrer informera om Sverige. Sveriges turistråd producerar bl.a. en Sverigebroschyr i drygt 600 000 exemplar på olika språk, t.ex. engelska, tyska, franska, spanska, portugisiska, italienska och japanska. Utöver turistrådets produktion sprids regionala och lokala turistbroschyrer. För att uppnå bästa resultat av varje satsad krona bedriver turistrådet en klart riktad marknadsföring. Detta innebär att huvuddelen av upplagan delas ut direkt till de konsumenter som visat intresse för en turistresa till Sverige. Broschyren sprids ut tidigt under kalenderåret när människor planerar sina semesterresor. Utöver denna målinriktade distribution sprids en del av upplagan via ambassader och konsulat i länder där turistrådet inte är representerat. En mindre upplaga ställs dessutom till exportföretagens förfogande. Jag vill i detta sammanhang erinra om att de många regionala och lokala samt de rent kommersiella broschyrerna inte produceras av turistrådet. Det ankommer på Sveriges turistråd att inom ramen för tilldelade medel ta initiativ till och samordna insatserna för marknadsföringen av Sverige som turistland.

Herr talman! Jag vill inledningsvis tacka jordbruksministern för det utförliga svaret på min fråga. Det här är ju dess bättre inte en fråga av en sådan dignitet att det kan bli tal om förtroendefråga, men det kan å andra sidan finnas skäl att lämna en liten bakgrund. Jag har dels av en artikel i Kvällsposten på nyårsafton, dels efter direkta kontakter med en del privatpersoner och företagsledare fått det intrycket att turistrådet av allt att döma inte skulle ha tillgång till lämpliga broschyrer på främmande språk. Låt mig återge något av vad som stod i artikeln i Kvällsposten på nyårsafton 1984. Det är Sonia Andersson, ägaren till en av Schweiz mera kända researrangörer med Sverige som specialitet, som säger så här: ”Det har visat sig näst intill omöjligt att få Sveriges turistråd att ens förse mig med broschyrer. ”När jag bad att få 30 broschyrer från varje svenskt landskap fick jag till svar att man inte hade så många och att man saknade utrymme att ens lagra broschyrerna. — — —- En annan gång behövde jag en turistfilm om Sverige men fick bara en film om Stockholm, som om huvudstaden är det enda Sverige har att visa upp.

Det vore illa annars, måste man väl säga. Herr talman! Det finns alltså mycket positivt att hämta i statsrådets svar på min fråga. Men tycker inte även jordbruksministern att vem som helst, som gör sig besväret att vända sig till Sveriges turistråd, bör kunna erhålla ett antal lämpliga informationsbroschyrer? Den typ av människor som så aktivt vill arbeta för Sverige gör det sannolikt enligt ”mun-mot-mun-metoden”, som är effektivare än något annat när det gäller att värva besökare till Sverige och få dem att njuta av landets sköna natur och dess goda miljö.
Herr talman! För min del anser jag nog att tyngdpunkten i turistrådets verksamhet bör vara att samordna den utåtriktade verksamhet som skall bedrivas för att spegla Sverige och för att ge den riktiga Sverigebilden. Det var intressant att Rune Torwald redovisade underlaget till frågan. Han talar om en person som genom turistrådet önskade få ett trettiotal broschyrer från varje landskap. Jag har ett förflutet inom turismen — jag var en gång i tiden vice ordförande i Svenska turistrafikförbundet. Problemet var att egentligen alla landskap och även kommuner gjorde anspråk på att den tidens organ för att samordna utlandsturismen skulle vidarebefordra deras resp. broschyrer runt om i världen. Jag har den principiella uppfattningen att turistrådet har att väcka intresse för Sverige totalt sett, men kanske inte kan fungera som distributör av alla olika broschyrer som man önskar sprida från svensk sida. Principen på turismens område har hittills varit att man går ut med en Sverigebroschyr, genom vilken man så att säga speglar Sverige, och sedan försöker ifrågavarande regioner och orter fånga upp det intresse som därigenom skapas genom att när turisterna väl kommer till Sverige berätta mer för dem om vad man kan se i olika delar av landet. Jag tror att det är en ganska vettig uppläggning av arbetet som man på det sättet får.
Herr talman! Jag har full förståelse för vad statsrådet här säger beträffande turistrådets sätt att arbeta. Å andra sidan menar jag att detta inte utesluter att man förser sig med ett förråd av broschyrer som informerar om olika arrangemang som är på gång. Låt mig ge ett exempel. I Värmskog i Värmland pågår just nu, som många känner till, hemslöjdsdagar. Den som är intresserad av hemslöjd, hemvård o.d. vill kanske komma till just ett sådant arrangemang. En annan lockas av spelmansstämmor eller sångstämmor i Dalarna. Den svensk som åker ut för att göra någonting sådant tycker att det vore på sin plats att ha med sig broschyrer som informerar om speciella arrangemang av den typen. Han har kontakt med människor som har ett intresseområde som han väl behärskar. Jag menar inte att detta utesluter att turistrådet arbetar efter de linjer som statsrådet nämnde, men vi borde heller inte utesluta att man utnyttjar alla möjligheter att sprida information om de arrangemang osv. som finns i olika landsändar. Jag tror att det annars är en stor risk för att det man presenterar, som Sonia Andersson sade i artikeln i Kvällsposten, blir Stockholm, huvudstaden, och möjligen någonting från Göteborg. Eftersom jag själv är från landets framsida anser jag att även Göteborg kanske bör komma med på en kant. Än viktigare tror jag dock är att turistrådet hjälper till att sprida kännedom om den mångfald i utbudet som finns här i Sverige.
Herr talman! Kort: Jag tror inte att det är meningsfullt att vi här i riksdagen diskuterar på vilket sätt turistrådet i detta sammanhang skall arbeta. Jag är övertygad om att turistrådet har ambitionen att ge en riktig Sverigebild och att förmedla vad som ur svensk synvinkel kan vara av intresse att förmedla till omvärlden. Jag är också övertygad om att turistrådet är öppet för synpunkter på sin verksamhet. Jag utgår från att rådet även försöker fånga upp kritik som kan komma, för att sedan lägga upp verksamheten på ett sådant sätt att den blir så bra som möjligt med hänsyn till de intressen som turistrådet har att gagna.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för kompletteringen av svaret. Min fråga är väckt av just det skälet att jag ville informera turistrådet om att det kanske finns vissa möjligheter att sprida ytterligare propaganda för Sverige som turistland som rådet bör utnyttja. Det var syftet med frågan, och jag tycker att det har blivit tillgodosett. Jag tackar för svaret.

Herr talman! John Andersson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder i anledning av en undersökning om arsenikhalten i bergborrade brunnar utförd av Sveriges geologiska undersökning . Under vintern 1982-1983 genomförde statens miljömedicinska laboratorium tillsammans med SGU en undersökning av den naturliga arsenikförekomsten i ca 100 brunnar. Urvalet gjordes så, att de flesta brunnarna låg i områden med sådan berggrund som misstänktes kunna orsaka förhöjda arsenikhalter. Provtagningen sköttes av miljöoch hälsoskyddsförvaltningarna i det trettiotal kommuner som omfattades av undersökningen. Analysresultaten rapporterades till de berörda kommunerna och socialstyrelsen i juni 1983. Nuvarande gränsvärde för arsenikhalt i dricksvatten överskreds inte i något fall. Efter det att statens livsmedelsverk övertagit det centrala ansvaret för dricksvattenkontrollen från socialstyrelsen informerade verket alla landets miljöoch hälsoskyddsförvaltningar om arsenikfrågan och vad som i sammanhanget särskilt behöver uppmärksammas, vilka berggrundstyper det gäller osv. Statens livsmedelsverk rekommenderar också kommuner med misstänkta berggrundstyper att undersöka arsenikhalten i brunnar. En sådan undersökning kan ske i samband med den inventering av surt grundvatten i privata brunnar som statens naturvårdsverk föreslagit att kommunerna skall genomföra. Det ankommer på kommunerna att genom sina miljöoch hälsoskyddsnämnder uppmärksamma problemet och vidta eventuella åtgärder. Livsmedelsverket följer uppmärksamt frågan om arsenik i brunnar. Verket arbetar f.n. med att revidera den s.k. gränsvärdeslistan, och allt tyder på att gränsvärdet för arsenik kommer att sänkas. Det ankommer på livsmedelsverket att pröva angelägenheten av de ytterligare åtgärder som kan vara befogade.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på frågan. Bakgrunden till min fråga är att resultatet från SGU:s undersökning slogs upp i tidningarna, vilket gjorde att många människor kände sig verkligt oroade. Naturvårdsverket säger att det gamla gränsvärdet på 200 mikrogram arsenik per liter vatten är helt oacceptabelt. Världshälsoorganisationens, WHO:s, gränsvärde på 50 mikrogram är troligen också för högt. Det diskuteras nu om inte gränsvärdet borde ligga på 10 mikrogram per liter vatten. Mot den här bakgrunden är det inte förvånande att människor blir oroade. De blir naturligtvis oroade över de höga halter som redovisats t.ex. i Norsjö i Västerbotten, där halten arsenik låg på 100 mikrogram, alltså tio gånger högre än vad naturvårdsverket tydligen anser vara acceptabelt. Men de blir också oroade över de besked som gavs både från SGU och från livsmedelsverket i de intervjuer som förekommit. Från SGU:s sida säger man nämligen att man inte kan göra någon uppföljning av arsenikkontrollen på grund av brist på pengar, och från livsmedelsverket säger man att man inte planerar några åtgärder. Det man gör är att uppmana kommunerna att själva ta initiativ till fortsatta arsenikanalyser i brunnarna. Detta gör att man osökt kommer att tänka på att myndigheterna återigen försöker skyffla över frågan till kommunerna, trots att det då det gäller dricksvattenkontroll är livsmedelsverket som är den ansvariga myndigheten. Jag utgår ifrån att jordbruksministern kommer att följa den här frågan, eftersom livsmedelsverket hör till jordbruksministerns domäner, och att regeringen om så erfordras kommer att vidta ytterligare åtgärder. Man måste ju räkna med att det även i andra områden än de nu undersökta kan finnas brunnar med höga halter av arsenik, och det finns också mot den bakgrunden all anledning att vara uppmärksam och att göra den nödvändiga uppföljning som bl.a. SGU talar om.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Sten Andersson för svaret på min fråga. När jag skulle ställa den hade jag intrycket att ärendefördelningen var sådan att frågor som gällde omsorgsverksamheten hörde till statsrådet Gertrud Sigurdsens ansvarsområde, men jag är givetvis inte missnöjd med att departementschefen svarar på frågan — tvärtom. Bakgrunden till frågan är det redovisade förhållandet, att Stockholms läns landsting vill avskaffa skolchefstjänsten för särskolan i landstingsområdet. Särskolan skiljer sig från annan omsorgsverksamhet i det att den har statlig huvudman. Skolöverstyrelsen fastställer läroplaner och övergripande mål. Länsskolnämnden är tillsynsmyndighet. Särskolan skall liksom andra skolformer präglas av likartad målsättning över hela landet, och elever i särskolan skall ges likartade möjligheter, oavsett var i landet de är bosatta. Det synes vara så att nuvarande lagar som reglerar verksamheten vid våra särskolor fäster stort avseende vid att särskilt utsedd särskolechef skall finnas.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 Jag förutsätter att det som riksdagen har beslutat rimligen bör gälla intill dess att riksdagen fattat annat beslut. Håller statsrådet med om detta? Efter vad som har redovisats i pressen skall verksamheten nu löpa med förvaltningschefen som utsedd särskolechef. Hur skall verksamheten vara lagenligt ordnad under tiden? Enligt den författning som nu gäller är, som jag nyss sade, länsskolnämnden tillsynsmyndighet. Denna länsskolnämnd borde väl i all rimlighets namn agera, när ett landsting har fattat ett beslut som, såvitt jag kan begripa, går stick i stäv mot nu gällande bestämmelser. Jag vill fråga statsrådet: Vilka synpunkter har statsrådet på just detta förhållande? Det antyds också att den nya omsorgslagen eventuellt skall få en utformning som saknar bestämmelser för särskolan och att särskolan skall föras över att lyda under skollagen. Det skulle innebära att frågor om särskolan förs över från socialdepartementet till utbildningsdepartementet. För egen del kan jag anse att det är bra och riktigt. Vill socialministern ge sin syn på just det spörsmålet i detta sammanhang?

Herr talman! Jag är tacksam för de synpunkter socialministern här lämnar. Dock vill jag ytterligare trycka på frågan: Anser statsrådet att det är rimligt att man, som jag har uppfattat saken, fattar ett beslut som innebär att en ny ordning i fråga om chefsbefattning faktiskt tillämpas? Kan det vara rimligt att så sker? Man bör väl ändå avvakta att riksdagen fattar beslut och att det sedan från regeringen och från regeringen underställd myndighet kommer ut författningar till den verklighet där besluten skall omsättas i praktisk verksamhet. Är det inte ett något ovanligt handlingssätt från Stockholms läns landsting som avslöjas i bakgrunden till den fråga jag har ställt?

Herr talman! Regeringen har föreslagit vissa förändringar i 10 kap. 5 § regeringsformen som reglerar möjligheterna att överlåta offentligrättsliga uppgifter till internationella organ. Paragrafen brukar benämnas EG paragrafen, vilket anger dess ursprungliga syfte att möjliggöra en associering till EG. Vänsterpartiet kommunisterna har i de sammanhang grundlagsfrågor stått under debatt hävdat att denna paragraf bör utgå. Vi intar samma ståndpunkt nu i samband med att vissa förändringar av paragrafen aktualiserats. Vi menar att dens.k. EG-paragrafen öppnar möjligheter för inskränkning av den nationella självbestämmanderätten. Den begränsning därvidlag som föreslås i propositionen ändrar inte på något avgörande sätt innebörden i paragrafen. Vissa utvidgningar föreslås också. Även i den nu föreslagna lydelsen kommer beslut på viktiga områden och i obestämd omfattning att kunna överlåtas till organ som inte är valda eller kan avkrävas ansvar av det svenska folket. Under vissa förhållanden kan detta även ske utan att folket i val haft möjlighet att ta ställning till frågan. När det gäller uppgifter som inte direkt grundas på regeringsformen föreslås i propositionen att riksdagen får bemyndiga regeringen eller annan myndighet att i ”särskilda fall” fatta beslut om överlåtelse. Det finns även anledning att uppmärksamma följderna av det s.k. kvalificerade förfarandet, att fem sjättedelar av de röstande, som skall vara 39 minst tre fjärdedelar av riksdagens ledamöter, skall stödja en överlåtelse. Det kvalificerade förfarandet brukar framställas som en viktig garanti, men i själva verket innebär det att folkets grundlagsenliga rätt att i val ta ställning till frågor av stor räckvidd kan kringgås. Den utredning som föregått propositionen har bl.a. haft till syfte att söka lösa de tolkningsproblem som uppstått vid den hittillsvarande tillämpningen av EG-paragrafen. Den uppgiften förefaller vara svår, och en remissinstans påpekar att den gränsdragning som föreslås mellan befogenheter som grundar sig direkt på regeringsformen och andra befogenheter just leder till de tolkningssvårigheter som enligt utredningsdirektiven skulle avlägsnas. Den avgörande frågan är att stadgandet i 10 kap. 5 § regeringsformen, såväl i den nuvarande som i den föreslagna lydelsen, möjliggör en begränsning av den nationella självbestämmanderätten och berövar folket rätten att i val få ta ställning till betydelsefulla frågor. Därför har vi inte ställt oss bakom de föreslagna förändringarna utan upprepat vår ståndpunkt att EG-paragrafen bör utgå ur regeringsformen. Jag yrkar, herr talman, bifall till den reservation som fogats till konstitutionsutskottets betänkande nr 21.

Herr talman! Konstitutionsutskottet har i slutet av denna mandatperiod haft att ta ställning till några propositioner med förslag till grundlagsändringar. I dag förelägger vi riksdagen till ett första beslut förslag om ändringar i 10 kap. 5§ regeringsformen, som reglerar möjligheterna att överlåta offentligrättsliga uppgifter till internationella organ. Innebörden i lagändringarna är för det första att utrymmet för att överlåta konstitutionella befogenheter begränsas. När det gäller sådan beslutanderätt som direkt grundar sig på regeringsformen skall överlåtelse av beslutanderätten kunna ske endast om den avser normgivnings-, finanseller traktatmakten. Lagstiftning som rör riksdagsordningen och val till riksdagen undantas från det överlåtbara området. Enligt utskottet är den valda metoden i utredningen och propositionen — att dels förtydliga lagtexten, dels positivt ange de befogenhetsområden som får komma i fråga — en klar förbättring i förhållande till de i dag gällande bestämmelserna. För det andra innebär förslaget att möjligheterna att överföra andra förvaltningsoch rättskipningsuppgifter däremot något vidgas. Kravet på särskild beslutsordning reserveras för överlåtelse av uppgifter som innebär myndighetsutövning. Riksdagen får möjlighet att i lag bemyndiga regeringen eller annan myndighet att i särskilda fall besluta om sådan överlåtelse. Slutligen innebär förslaget att när en internationell överenskommelse införlivas med svensk rätt genom s.k. inkorporering riksdagen samtidigt får föreskriva att framtida förändringar i överenskommelsen automatiskt skall gälla här i riket. Man bör då betänka att en sådan inkorporering bara får avse ändringar av begränsad omfattning. Nils Berndtson har just pläderat för vänsterpartiet kommunisternas inställning sedan lång tid tillbaka — även under den gamla grundlagen — att en paragraf av det här slaget över huvud taget inte skall finnas i våra grundlagar. Vänsterpartiet kommunisterna har varit ensamt om den uppfattningen både vid tidigare behandling av frågan och i det utredningsarbete i vilket samtliga riksdagspartier deltagit genom en referensgrupp, som stått till den särskilda utredningsmannens förfogande. Jag vill påpeka att propositionen helt har följt utredningens förslag. Det är givetvis synnerligen viktigt, när man avgränsar de funktioner som skall kunna överlåtas till internationella organ, att man eftersträvar en lämplig avvägning mellan å ena sidan kravet på garantier för den svenska suveräniteten och å andra sidan behovet av att som ett led i det internationella samarbetet kunna överlåta vissa befogenheter. Den svenska bestämmanderätten får naturligtvis inte äventyras. Detta har i förslaget tillgodosetts genom att varje åtgärd som kan anses innefatta en beaktansvärd begränsning av den svenska suveräniteten är omgärdad av särskilda spärrar. Riksdagen har givetvis i alla lägen avgörandet i sin hand. Jag vill också påpeka att i en parlamentarisk demokrati är regeringen helt beroende av riksdagens stöd. Som framgår av min redogörelse för innebörden i förslagen ställs exempelvis inom de mest viktiga beslutandeområdena krav på samma ordning som vid grundlagsändring eller, i brådskande fall, krav på att minst fem sjättedelar av de röstande och minst tre fjärdedelar av ledamöterna stöder ändringsförslagen. Med beaktande av dessa omständigheter har samtliga partier i utskottet utom vänsterpartiet kommunisterna beslutat tillstyrka propositionen och hemställa om avslag på reservationen. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Visst har vpk varit ensamt om sin ståndpunkt i denna fråga, men jag tror att oron för följderna av en sådan här lagstiftning säkerligen finns långt utanför vårt partis led. Jag vill fråga Olle Svensson om han ändå inte ser några faror i bestämmelser som möjliggör överlåtelse till internationella organ av viktiga uppgifter. Finner inte Olle Svensson några problem med de regler som nu gäller och som föreslås gälla för hur sådan överlåtelse skall ske? Jag ser i alla fall med allvar och oro på dessa frågor. Man brukar motivera en sådan här paragraf med att det internationella umgänget kräver en smidigare handläggning av i sammanhanget aktuella ärenden. Jag tycker att det är allvarligt om man söker dölja konstitutionella problem och inskränkningar i den nationella självständigheten bakom förmenta praktiska svårigheter i det internationella umgänget.
Herr talman! Det sätt på vilket utredningsarbetet har lagts upp — med en särskild utredningsman och en referensgrupp där samtliga partier har varit företrädda — visar, Nils Berndtson, att regeringen har varit medveten om hur viktigt det är att nå fram till en så bra avvägning som möjligt och att det sannerligen inte är okomplicerat. Jag tror att vi kan vara överens om att Sverige inte kan leva isolerat från omvärlden. Jag tror också att svenska folket av riksdag och regering begär att man, på ett lämpligt sätt, skall kunna ingå i det internationella samarbetet. Den nu aktuella paragrafen gör det möjligt för Sverige att delta i sådant samarbete utan att vårt lands suveränitet på något sätt äventyras.

Herr talman! Jag konstaterar med tillfredsställelse att övergångstiden när det gäller gränsdragningen mellan sådana handelsbolag och enkla bolag som bildats enligt äldre rätt förlängs med två år. Det innebär enligt min uppfattning att det ges möjlighet att finna system som medger att fiskelaget som företagsform t. v. kan fungera på samma sätt som nu, dvs. som enkelt bolag. När det gäller de problem som uppstår vid en övergång till handelsbolag vill jag hänvisa till den skrivelse som avlämnades till justitieministern i samband med den uppvaktning som Sveriges fiskares riksförbund gjorde den 10 oktober 1984 och som finns som bilaga i propositionen. Jag noterar också med tillfredsställelse att justitieministern inser fiskets problem om fiskelagen tvingas övergå till att bilda handelsbolag. Fiskelaget som företagsform liknar ingenting annat och bör därför bli föremål för särbehandling. Med utgångspunkt i att det nuvarande systemet med enkla bolag fungerar bra bör det vara möjligt att, liksom när det gäller bedrivande av jordbruk, medge undantag från skyldigheten att övergå till handelsbolag. Vi har från fiskets organisationer för avsikt att återkomma till justitieministern i denna fråga. Jag finner det ändå angeläget att understryka betydelsen av ett undantag genom att få det antecknat i riksdagens protokoll. Jag har, herr talman, inget yrkande.

Herr talman! Det betänkande som riksdagen nu går att behandla är ett enhälligt betänkande — något annat vore f. ö. orimligt. Det gäller en ändring av riksgränsen mellan Sverige och Finland. Jag vill ta kammarens tid i anspråk några minuter, därför att betänkandet innehåller en historiskt intressant bakgrund till de aktuella gränsändringarna och har vuxit fram efter en osedvanligt lång utskottsbehandling. Handläggningen — från arbetet i gränskommissionen till propositionsarbetet och utskottsbehandlingen — bör också kunna ge en och annan lärdom för framtiden. Några årtal av intresse för dagens ärende: År 1809 slöts freden i Fredrikshamn mellan Sverige och Ryssland. Riksgränsen skulle i norr i huvudsak följa djupfåran i Torne, Muonio och Könkämä älvar och i Ålands hav över mittpunkten på skäret Märket. Sedan gammalt hade byarna vid de nya gränsälvarna i stor utsträckning ägor på båda stränderna och ute på holmarna, de s.k. suveränitetsholmarna. Dessa ägarförhållanden har vållat speciella fastighetsrättsliga problem. År 1888 företogs en grundlig översyn av riksgränsen — smärre justeringar hade vidtagits tidigare. Gränskommissionen föreslog då att gränsen i forsen Matkakoski skulle gå över klippan Isokallio mellan älvens båda grenar på sätt som beslutats vid gränsjusteringen 1821. Ryska regeringen genomdrev att gränsen i stället skulle följa djupfåran i den västra av de båda älvgrenarna, och klippan Isokallio kom därigenom helt på ryskt område. Efter Finlands självständighet genomfördes den första gränsöversynen 1926-1927. Vissa justeringar gjordes, och även den gången tog överläggningarna lång tid. Åren 1928-1929 godkändes justeringarna i stort sett. När det gällde gränsmarkeringen vid Närä bäck i Haparanda-Torneå-området godkände icke Finlands regering förslaget. Först 1936 kunde överenskommelse träffas om gränsen vid Närä bäck, och godkännandet av de kompletterande arbetena kom 1939. Det var vid överenskommelserna åren 1928-1929 som Sveriges och Finlands regeringar enades om att allmänna gränsöversyner skulle göras vart tjugofemte år. En sådan översyn genomfördes 1956-1957 och godkändes 1961. I enlighet med tidigare överenskommelse skulle nästa gränsreglering göras 1981. Sverige och Finland tillsatte också var sin gränskommission. Deras förslag finns redovisade i proposition 1983/84:202, vilken förelades riksdagen i maj förra året. En proposition av motsvarande innehåll har redan tidigare bifallits av den finska riksdagen. I propositionen föreslås att riksdagen godkänner 1981 års översyn av riksgränsen mellan Sverige och Finland. Den av gränskommissionerna verkställda översynen innebär att riksgränsen skall ändras i Torne och Muonio älvar och att därvid fyra stycken i Sverige belägna finska suveränitetsholmar skall föras över till Finland och två i Finland belägna svenska suveränitetsholmar föras över till Sverige. Vidare flyttas riksgränsen vid forsen Vähänärä till en mittlinje i älven. Gränsöversynen innebär också en ändring av riksgränsen på skäret Märket i Ålands hav. Propositionen har icke föranlett någon motion. Beträffande gränsdragningen på skäret Märket har utskottet inhämtat yttrande från utrikesutskottet, som tillstyrker förslaget. Gränsjusteringen anses inte vara oförenlig med Ålandskonventionen av den 20 oktober 1921, och Finlands regering har notifierat bl.a. konventionens signatärmakter om den föreslagna gränsändringen. Inga invändningar har rests mot förslaget. Gränsjusteringen i Torne älv har däremot icke varit helt enkel att lösa. I en skrivelse till lagutskottet från byåldermannen i Övre Vojakkala by norr om Haparanda framfördes erinringar mot förslaget. I dessa erinringar instämde även byåldermännen i ytterligare ett antal byar. Ett antal artiklar i såväl ortspressen som rikspressen tog även upp frågan om huruvida den föreslagna gränsdragningen kunde anses vara riktig. Lagutskottet har besökt det omtvistade området vid Vähänärä-forsen i Torne älv. Läget framgår av karta i betänkandet. Även sekreteraren i den svenska gränskommissionen deltog i besöket. Utskottet tog således på ort och ställe del såväl av kommissionens handlingar som av resultatet av de ekolodningar som ombesörjts av Övre Vojakkala by. Vid en hearing redovisade även företrädare för andra byar samt fiskeintressenter, representanter för Haparanda kommun m.fl. sina synpunkter. Jag skall, herr talman, inte gå in på alla de tekniska detaljerna i undersökningarna, men klart är att gränskommissionens mätningar utfördes vid exceptionellt högt vattenstånd och att ortsbefolkningen hävdade att djupfåran inte ändrats, utan att kommissionen gjort sina mätningar på så sätt att de maximala djupen uppmätts i en djuphåla utanför den svenska stranden. Sekreteraren i gränskommissionen har också framhållit att inget i kommissionens mätningar utesluter att byborna kan ha rätt. Vi har i utskottet funnit att mycket talar för att djupfåran går i den nuvarande gränslinjen, och vi föreslår därför att riksdagen skall godkänna den föreslagna gränsregleringen med undantag för en i betänkandet noga angiven sträcka. Latitudangivelserna har gjorts enligt såväl svenskt som finskt system. Till dess nya mätningar verkställts och en ny överenskommelse träffats om gränsens sträckning på det aktuella älvavsnittet gäller som gräns den nuvarande gränssträckningen. När och hur förnyade mätningar skall ske får ankomma på regeringen att överenskomma med den finska regeringen om. Med hänsyn till den betydelse gränsdragningen vid Vähänärä-forsen fått synes det lämpligt att den svenska regeringen tillsätter en ny gränskommission. Vi har i utskottet länge tvekat i denna fråga, då vi ju vet att den finska riksdagen redan godkänt gränsöverenskommelsen. Men — och det framgår av min redogörelse — förhållandet är icke unikt. Vid gränsförhandlingarna 1926-1927 var det den finska regeringen som inte ville godta gränsdragningen. Utskottet hoppas givetvis att det mycket goda förhållande som sedan länge rått mellan befolkningen på bägge sidor om gränsen i Tornedalen skall bestå allt framgent; att gränsen även i framtiden skall göra skäl för namnet ”världens fredligaste gräns”. Herr talman! Som jag inledningsvis påpekade bör man av detta ärende kunna dra en och annan lärdom för framtiden. En sådan lärdom är behovet av samordnad behandling i berörda länders riksdagar. Inför ett kommande förslag om slutlig reglering av problemen med suveränitetsholmarna har utskottet framhållit vikten av att propositionsarbetet i Sverige och Finland samordnas så att riksdagarna kan behandla frågan samtidigt. Till sist vill vi från utskottet understryka vikten av att man vid framtida gränsöversyner tar till vara också den kännedom om förhållandena på platsen som den lokala befolkningen har. Det bör vid framtida gränsöversyner åligga gränskommissionerna att — om de anser att en gränsjustering av någon betydelse bör ske — ge lokala myndigheter och lokalbefolkningen tillfälle att yttra sig innan förslag till gränsändring slutligen fastställs. Ett sådant förfarande är särskilt viktigt om kommissionernas förslag innebär avvikelse från huvudprinciperna vid gränsbestämningen. Vad utskottet nu anfört bör riksdagen ge regeringen till känna.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

Herr talman! Frågor om nya gränser skapar ofta oro bland befolkningen på båda sidor om en riksgräns. Och sådana gränsöversyner sker vart tjugofemte år vad gäller riksgränsen Sverige-Finland. Har man såsom jag på nära håll fått följa händelserna kring en ny föreslagen riksgräns, kan man förstå oron bland människor vid en gräns. Det är alldeles riktigt, som lagutskottet påpekar, att Tornedalsgränsen ofta kallats ”världens fredligaste gräns”. Så kommer händelserna sommaren 1984; riksgränsen vid Övre Vojakkala flyttas in på vad byborna av hävd anser vara svenskt område och svenskt fiskevatten. Det sker enligt 1981 års gränskommissioners översyn av riksgränsen. Det blir en störning — incident heter det för dagen; hur länge det nu håller i sig — mellan bybor i finska och svenska Vojakkala byar. En av sommarens varmaste dagar kallar byaåldermannen Fale Höjvall och andra mig till sig vid Vähänärä-forsen för att gå igenom problematiken. Man uttryckte särskilt oro för att den tidigare goda grannsämjan över älven skulle förändras. Sedan har detta följts upp av skrivelser och information inför lagutskottet. Lagutskottet har — berömvärt — företagit en studieresa till Haparanda-Vojakkala och liksom jag låtit sig övertygas om behovet av en närmare undersökning. Det var ett utmärkt initiativ att på senhösten företa den långa resan, att lyssna på lokalbefolkningens synpunkter, lokalkännedom om vattenföring, vattenstånd m.m., vid skilda tidpunkter, och att ta del av människornas oro. Det var en oro som hystes av fiskare och sportfiskare längs Torne-Muonio Könkämä älvars hela vattensystem. Man hyste farhågor för att den föreslagna gränsdragningen skulle strypa fisket uppströms, om 1981 års gränskommissioners översyn befästes. Herr talman! Jag vill tacka berörda regeringsledamöter, lagutskottets alla ledamöter — över partigränserna — och utskottets ordförande för en mycket seriös och skicklig handläggning av en svårhanterad fråga. Tornedalsgränsen kan förbli världens fredligaste gräns.

Herr talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande nr 12 bär den sedvanligt poetiska rubriken Förbättringar inom föräldraförsäkringen, havandeskapspenningen och vissa regler inom sjukpenningförsäkringen. Denna gång skulle betänkandet lämpligen kunna förses med en underrubrik för att ange upphovsrätten. Det kunde ha stått Förslag av riksdagens socialförsäkringsutskott, fritt efter ett propositionsutkast av socialminister Sten Andersson. Propositionen var ett vackert exempel på vad som händer om en författare siktar åt ett håll och träffar på ett annat. Från den synpunkten har vi i en moderat motion redan vederbörligen okvädat propositionen, varför jag inte skall fördjupa mig mera i dag, utom på en punkt som jag återkommer till. Vi har delat upp propositionen på olika talare, och för min del skall jag bara uppehålla mig vid ett par av de punkter där vi har varit oeniga inom utskottet. I väldigt mycket är vi ju eniga. Beträffande just det som förtjänar rubrikens beteckning förbättringar är utskottet enhälligt, och det gäller faktiskt de flesta punkterna, men så icke överallt. Vi har en moderat reservation, nr 6, med rubriken Föräldrapenning över garantinivån. Under den rubriken döljer sig en ganska radikal förändring av föräldraförsäkringen. Sedan utredningen började arbeta med förslaget någon gång i början av 1970-talet har det, såvitt jag vet, rått total politisk enighet om att för att uppbära föräldrapenning med, som det heter, egen sjukpennings belopp, förutsätts att man skall förlora inkomst under den tid då föräldrapenningen utnyttjas. Nu föreslås ett väsentligt avsteg på den punkten. I en familj där man har en hemmamake — alltså någon som mera permanent, åtminstone för någon tid, är hemma, arbetar i hemmet och med barnen — får denna hemmamake i dag föräldrapenning med det s.k. garantibeloppet, som f.n. uppgår till 48 kr. om dagen. Om man, vilket står familjen fritt, väljer att låta den andra maken, som normalt är ute och förvärvsarbetar, gå hem och avlösa i barnavården, är det medgivet. Men då ersätts inkomstbortfallet inte efter sjukpenningklass utan även då endast med garantibeloppet. Självfallet innebär detta i många fall en betydande inkomstförlust. Men det har sina skäl att vi en gång i full enighet beslöt att det skulle vara så. Det principiella skälet, som man väl kan kalla det, var att det aldrig har varit föräldraförsäkringens syfte att två föräldrar samtidigt — med finansiering från föräldrapenningen — skulle kunna ägna sig åt vård av samma barn. Vad vi har velat är att tillförsäkra barnet en förälders hemmavaro och tillsyn. Skälet att inte gå längre än så är lika gott i dag som det var för 15 år sedan. Därtill kommer att den nu föreslagna förändringen reser stora kontrollproblem. Det sägs uttryckligen i propositionen och i utskottsmajoritetens skrivning att syftet med reformen bl.a. är att åstadkomma en förenkling. Jag kan inte se att det blir någon förenkling — snarare tvärtom. Försäkringskassan har i det här sammanhanget en viktig kontrollfunktion. Den skall bl.a. upprätthålla respekten för det helt avgörande kriteriet för rätten till föräldrapenning, att den som uppbär sådan föräldrapenning skall ha barnet i sin vård. Med detta menas något mycket konkret och handgripligt. Det gäller verkligen att den som stannar hemma med föräldrapenning skall sköta barnet personligen. I de familjer där det ändå finns ytterligare en förälder hemma, som dittills skött barnet, är det självfallet helt omöjligt att kontrollera att detta krav är uppfyllt. En pappa — om vi nu håller oss till det statistiskt vanligaste fallet — som vill ta ledigt från jobbet och stanna hemma, kan göra det, och ingen kan kontrollera om han gör något som helst för barnets vård och skötsel. Man får väl nöja sig med att kontrollera — som man väl också annars gör — att han är hemma på natten, har sin nattvila i hemmet. Men om han i övrigt vill ägna sig åt att reparera villan eller ge sig ut och fiska dagarna i ända, kan han göra det. Dess värre är detta dessutom en förmån som egentligen bara den kan tillskansa sig som har goda inkomster. Inkomstbortfallet, om man gör på detta sätt, blir ju ganska kännbart för en låginkomstfamilj. Man förlorar 10 90 brutto av den normalt förvärvsarbetandes lön, eftersom kompensa tionsnivån i föräldraförsäkringen är 90 96, och man förlorar dessutom de 48 kr. som redan utgår till den andre föräldern. Det blir alltså ett inkomstbortfall på 60-70-75 kr. om dagen, och för barnfamiljer i knappa omständigheter lär detta inte vara någonting att reflektera över. Men den som har mycket goda inkomster kan naturligtvis betrakta ett inkomstbortfall på uppåt hundralappen som ett billigt pris för en rejäl extrasemester. Detta är inte precis en reform som lättar bördorna för dem som har det besvärligast, men den innebär en stor frestelse för dem som har god råd. Vi moderater motsätter oss denna förändring. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservation 6. En mindre nyhet i förslaget gäller s.k. kontaktdagar. I anslutning till förslaget att det antal år under vilka föräldrapenning skall vara tillgänglig sänks från åtta till fyra, föreslås som en sorts kompensation införandet av två kontaktdagar per år och barn, att användas fört.ex. besök i skolan. Det är ett bra förslag, och vi har ingen invändning mot det. Vi tycker emellertid att det är ett i onödan rest pekfinger mot föräldrarna, att bestämma att det skall vara just två dagar om året och ingen annan fördelning. Om en familj tycker sig behöva fyra dagar det ena året och ingen dag det andra året anser vi att man kan få göra en sådan uppdelning. Därför föreslår vi i reservation nr 9, till vilken jag yrkar bifall, att familjerna skall fritt få disponera hela antalet dagar, två dagar per år, under de år när barnen är mellan fyra och tolv år och ta ut dem som de vill. Om en familj vill ta en vecka när barnet börjar skolan skall man få göra det. Så har vi då, herr talman, den egendomligt uppmärksammade frågan om den s.k. BB-avgiften. Det är naturligtvis inte någon stor fråga i detta sammanhang, men den har kommit att få en avsevärd uppmärksamhet. Utskottets majoritet har avvisat förslaget i propositionen och vill att förlossningsvård i fortsättningen, liksom hittills, skall vara avgiftsfri, dvs. att det inte skall göras något avdrag för sjukhusvård från föräldrapenningen. Jag skall gärna säga att förslaget för mig inte ter sig så oerhört upprörande. Det finns logik i det, vilket jag har sagt flera gånger, och visst skulle man kunna diskutera en sådan åtgärd — men inte nu och inte på detta sätt. Jag sade i början av mitt anförande att jag inte skulle ägna mig åt själva kvaliteten på propositionen, men på just denna punkt vill jag för ett ögonblick göra det, och det gäller alltså beredningen av detta förslag. Det har sagts att förslaget skulle vara försåtligt presenterat. Det håller jag inte med om. Detta förslag framförs i propositionen på precis samma sätt som övriga delförslag. Däremot presenteras själva uppslagsändan mycket försåtligt. Det står nästan överst på s. 92 i propositionen: ”Vidare har riksförsäkringsverket pekat på behovet av att klarlägga om sjukhusvårdsavdrag skall göras på föräldrapenning.” Jag minns att min gamla mormor brukade säga att en halv sanning alltid är en lögn, och det som här sägs i propositionen är på sin höjd en halv sanning.

I beslutet om detta remissyttrande deltog bl.a. ledamoten iriksförsäkringsverkets styrelse Doris Håvik, och vi får väl om en stund höra vad det är som har hänt sedan dess. Om regeringen på detta sätt går stick i stäv mot vad ett ämbetsverk har önskat kunde det vara skäl att man när förslaget väl är färdigt efterhörde reaktionen och synpunkterna på det. Annars håller jag helt med om att man under propositionsarbetet i ett departement visst kan arbeta in de synpunkter som har kommit fram vid remissbehandlingen utan att därefter skicka förslaget på remiss igen. Men när man gör på detta sätt vore det nog klokt att höra sig för en gång till. Vi anmärker alltså på beredningen av detta förslag. Vidare kommer det vid en olämplig tidpunkt. Jag tror att det råder rätt stor enighet i riksdagen om att många barnfamiljer har det ekonomiskt mycket besvärligt. De omtalade stora förbättringarna, som skulle ha skett nyligen, har det i många fall just inte blivit något av. Vi vet alla att det måste till mer radikala tag för att absolut och relativt förbättra barnfamiljernas ekonomi. I det läget känns det helt enkelt fel att lägga sten på börda, även om bördan eller stenen i de flesta fall inte är så förfärande tung. Man kommer att tänka på det gamla talesättet om halmstråt som knäcker ryggen på åsnan. Men det knäckte faktiskt ryggen. Av huvudsakligen dessa två skäl har vi moderater anslutit oss till förslaget att avslå regeringens proposition på denna punkt. Jag yrkar alltså, herr talman, bifall till utskottets hemställan i detta avseende. Mina kolleger Siri Häggmark och Gullan Lindblad kommer att uppehålla sig vid övriga delar där utskottet inte är helt ense.

Herr talman! Folkpartiet tillstyrker en stor del av förslagen i proposition 1984/85:48. Det är en förenkling att föräldrapenningen vid barns födelse och den särskilda föräldrapenningen slås ihop till en föräldrapenning. Införandet av kontaktdagarna kan ge föräldrarna större förutsättningar att följa sina barn i skolan, i förskolan osv. Adoptivföräldrar jämställs med biologiska föräldrar. På några punkter är vi dock kritiska. Förslaget om kontaktdagar är alltför stelbent utformat. I dag har man möjlighet att spara föräldraledigheten till dess barnet fyller åtta år. Även om många inte utnyttjar den möjligheten, inskränks kraftigt möjligheterna att ta ledigt fört.ex. inskolning genom att endast två kontaktdagar får tas ut per år. Det vore enligt folkpartiets mening en betydligt bättre lösning att låta föräldrarna själva avgöra när de vill ta ut sina kontaktdagar. Genom detta förslag skulle större valfrihet skapas för föräldrarna. Det borde vara uppenbart, vilket bl.a. socialstyrelsen påpekar, att man inte på två dagar klarar inskolningen på ett daghem. Utskottsmajoriteten har riktat den invändningen mot en ordning med ett flexibelt uttag av kontaktdagarna att ändrade regler skulle medföra kostnadsökningar. Argumentet är svårförståeligt. Vi vill inte utöka antalet kontaktdagar, men vi vill låta föräldrarna själva avgöra när de skall ta ut dem. Detta kan möjligtvis medföra kostnadsökningar ett visst år, om valfriheten leder till att föräldrarna tar ut mer än två dagar i genomsnitt under det året. Men det totala uttaget medan barnet är mellan fyra och tolv år borde inte påverkas nämnvärt, såvida inte utskottsmajoriteten räknar med att de stelbenta reglerna leder till att många föräldrar inte utnyttjar möjligheten att ta ut kontaktdagarna. Det skulle var intressant att höra utskottsmajoriteten utveckla sina tankegångar om fördyringen av en rätt till flexibelt uttag av kontaktdagarna. Utskottet har modifierat övergångsbestämmelserna för uttag av föräldrapenning jämfört med propositionen. Man har tagit viss hänsyn till den kritik som bl.a. folkpartiet har framfört. Om alla blev tvungna att ta ut resterande föräldraledighet under 1985 skulle det uppstå problem på arbetsmarknaden. Utskottsmajoriteten föreslår därför att för barn som är födda senast 1983 skall föräldrapenning tas ut senast 1987. Det innebär ändock en retroaktiv inskränkning i rätten att ta ut föräldrapenningen. Utskottets förslag löser visserligen en del av övergångsproblemet. Men fortfarande kvarstår att det är orättvist mot de familjer som har sparat många dagar för att kunna ta ledigt t.ex. när barnet börjar skolan. Ett barn som är fött 1983 kommer att vara fyra år när rätten att ta ut föräldrapenning utgår. Jag anser därför att alla som har fått barn, innan de nya reglerna träder i kraft, bör kunna ta ut föräldrapenningen enligt de regler som gäller när barnet föds. Utskottsmajoriteten anser att detta skulle leda till ökad administration genom att det finns parallella system. Utskottsmajoriteten går så långt att man t.o.m. säger att propositionens syfte att åstadkomma administrativa förenklingar skulle omintetgöras. Jag vill först påpeka att andra förenklingar, t.ex. sammanslagningen till en föräldrapenning, har accepterats av oss. Det förefaller vidare litet märkligt att man med modern datateknik inte skulle kunna hålla reda på antalet dagar som återstår att ta ut utan att detta skulle medföra betydande administration. Även om viss ökad administration skulle bli följden anser vi att rättviseaspekten är så viktig att vi inte vill göra avkall på den. I en motion från folkpartiet har förhållandena för dem som arbetar s.k. koncentrerad deltid tagits upp. Det är ett välkänt faktum att de som har sin arbetstid ojämnt fördelad ofta får en mycket låg kompensation från försäkringskassan när de är sjuka eller när de tar ut tillfällig föräldrapenning. Detta är också allvarligt, eftersom det motverkar strävandena att åstadkomma flexiblare arbetstider. Det är orimligt att ha regler som utgår från att alla arbetar lika många timmar under varje dag fem dagar i veckan. Denna fråga har uppmärksammats av socialförsäkringsutskottet ett flertal gånger. Redan för ett par år sedan beslutade riksdagen, på förslag av utskottet, att uppdra åt regeringen att utreda denna fråga vidare. Trots detta har troligtvis ingenting hänt. Ändock nöjer sig utskottsmajoriteten med att konstatera att riksdagen redan begärt en utredning och förutsätter att en sådan utredning kommer till stånd inom kort. Med hänsyn till den ringa aktivitet som märkts hittills finns det tyvärr all anledning att vara skeptisk till att det skall hända något ”inom kort”. Det är en klar nonchalans mot riksdagen att regeringen inte har vidtagit några åtgärder. Jag har visserligen all förståelse för att detta är en svår fråga och att en förändring kan kosta pengar. Detta är dock ytterligare ett skäl för utredningen, så att vi kan få ett bättre underlag för konkreta ställningstaganden. Det finns därför all anledning för riksdagen att upprepa sin begäran om att denna fråga skall utredas. När det gäller kostnaderna för förlossningsvård kan jag bara konstatera att en avgift för denna strider mot principen att mödravård och förlossningsvård skall vara avgiftsfria. Utskottsmajoriteten har därför avvisat förslaget om avgifter för förlossningsvård. Alternativa former för vård och omsorg kan många gånger utgöra ett alternativ till den verksamhet som stat och kommun bedriver. De kan innebära en hälsosam konkurrens för den offentliga verksamheten och täcker ofta ett behov som inte är tillgodosett. Inom barnomsorgen ser vi exempel på arbetslösa förskollärare som startar privata dagis. De föräldrar som vill använda privat barnhälsovård bör givetvis kunna göra detta. Möjligheten till att ta ut kontaktdagar bör därför inte vara begränsad till att verksamheten skall bedrivas i offentlig regi. Folkpartiet har i en partimotion under den allmänna motionstiden i år föreslagit att rätten till tillfällig föräldrapenning skall utsträckas utöver 60 dagar för dem som har barn med handikapp. Den av utskottet tillstyrkta begränsningen kan i olyckliga fall medföra stora problem för familjer med handikappade barn som ofta är sjuka. Det rör sig visserligen om en mycket liten grupp, men problemet är stort för dem som drabbas. Eftersom gruppen är så liten kan en förbättring uppnås utan nämnvärda kostnadsökningar. Utskottet anför att det kan uppstå gränsdragningsproblem med de fall där familjen bör få vårdbidrag. Jag vill därför understryka att rätten till tillfällig föräldrapenning för familjer med handikappade barn bör finnas när barnen är sjuka och inte när det gäller mer bestående förhållanden, där familjen i stället bör få vårdbidrag. Men hänsyn till att den aktuella gruppen är så liten bör den praktiska tillämpningen därför kunna ske utan några större problem. Med detta vill jag ansluta mig till reservation 3 och yrkar bifall till denna. F. ö. vill jag med hänvisning till vad som anförts yrka bifall till reservationerna 9, 12, 13, 18 och 20.

Herr talman! Kampen för kvinnans frigörelse har olika sidor, och den måste föras ideologiskt men också i praktisk dagspolitik. En del av kvinnokampen går ut på att bekämpa kvinnornas dubbla arbetsbörda, med både hemoch lönearbete. Visst finns det män som delar det här ansvaret redan i dag. Olika undersökningar om mäns attityder till hemarbete visar att alla män i princip anser att hemarbetet måste delas. Men när det gäller det egna ansvaret så anger de en rad praktiska hinder som gör att just i deras fall går det inte att dela lika på hemarbetet. pappor begagnar inte rätten att använda föräldraförsäkringen under barnets första levnadsår. Om man ser till barnets första 18 månader, finner man att det är något bättre — då är det tre av fyra pappor som inte tar ut föräldraledigheten. Andelen pappor som tar ut föräldraledighet ökar i takt med kvinnans inkomst. I familjer där både mannen och kvinnan har relativt höga inkomster, har fler pappor tagit ut ledigheten än i andra familjer. Men det finns också geografiska skillnader. Till en viss del kommer förslaget att föräldrapenning skall utges med belopp motsvarande sjukpenningen, oberoende av den andra förälderns sjukpenningnivå, att undanröja en del ekonomiska hinder för papporna att stanna hemma. Men fortfarande finns hindren i arbetslivet för papporna kvar. Männen anger att arbetsgivare och arbetskamrater inte har förståelse för att män behöver vara hemma med små barn. De blir mobbade, de skälls för att visa käringfasoner, de får svårt att avancera osv. Det här må vara sant eller falskt, men argumenten bortfaller när det finns kvoteringsregler som omöjliggör att papporna kan överlåta sin ledighet på kvinnan. På sikt kommer en kvoterad föräldraledighet att förändra männens inställning till barn och hemarbete. Det visar bl.a. de undersökningar om attityder hos män som gjorts. Män som har stannat hemma och skött om barnen när de varit små får en annan relation till sina barn, och de värderar även hemarbetet därefter på ett annat sätt än tidigare. En kvotering av föräldraledigheten, som vpk föreslår i reservation nr 7, är ett stöd för männen gentemot arbetsgivarna och oförstående arbetskamrater. Genom att utöka rätten att använda den tillfälliga föräldrapenningen för föräldrar med handikappade barn upp till 16 år, skulle man förbättra dessa föräldrars situation. Detta är ett gammalt vpk-krav, och vi är givetvis tillfredsställda med att det här kravet nu har vunnit gehör. Men ännu återstår en hel del innan föräldrar till handikappade barn får en grundtrygghet vid barnens sjukdom eller när barnens särskilda behov kräver ytterligare omsorger. Det första som måste rättas till är att de besök som barn på grund av handikapp gör vid samhällets olika institutioner måste jämställas med friska barns besök i samhällets barnhälsovård, dvs. berättiga till användande av den tillfälliga föräldrapenningen. Egentligen är detta självklarheter. Utskottet har också en enig uppfattning om detta, vilket framgår av utskottets skrivning. Men som lagstiftningen är utformad faller besök inom omsorgsnämndens institutioner samt besök vid rehabiliteringskliniker och hjälpmedelscentraler utanför begreppet samhällets barnhälsovård. Nu brukar det oftast ordna sig i alla fall med ersättningen till föräldrarna vid dessa besök. Antingen sker besöket på remiss eller också löser man problemet genom att sjukskriva medföljande förälder på grund av barnets sjukdom. Att jämställa de besök som handikappade barn måste göra vid olika institutioner med samhällets barnhälsovård innebär därför inte nya utgifter för staten. Kostnaderna finns delvis redan i dag, men de bokförs på ett annat konto än den tillfälliga föräldrapenningen. Däremot skulle en sådan syn på dessa besök minska krånglet för föräldrarna och skulle ha stor betydelse från rättvisesynpunkt. Nu får föräldrar med handikappade barn alltför ofta tillkämpa sig sina rättigheter i strid med försäkringskassa och läkare. Enligt vpk:s mening bör också den tillfälliga föräldrapenningen utges helt med hänsyn till barnets behov. I konsekvens därmed bör taket för den tillfälliga föräldrapenningen på 60 dagar om året slopas. Föräldraförsäkringsutredningen har visat att under åren 1980-1981 har 60 dagar tagits ut för mindre än 400 barn årligen. Dessutom visade det sig att det höga uttaget i flertalet fall inte berodde på barnets sjukdom utan på att den ordinarie vårdnadshavaren varit sjuk eller smittbärare. Att slopa taket skulle alltså inte heller medföra oöverstigliga kostnader, men det skulle ha stor betydelse för föräldrarna, dvs. minska krånglet och förenkla deras kontakter med försäkringskassan. Om man, som i utskottsskrivningen, hyser farhågor för att föräldrar då hellre skulle använda föräldrapenningen än vårdnadsbidraget, kan detta motverkas genom tillämpningsföreskrifter. Enligt hittills gällande lagstiftning inom föräldraförsäkringen har föräldrar som så önskat kunnat spara dagar av den särskilda föräldrapenningen till dess barnet skulle skolas in i förskola eller skola. De nu föreslagna två kontaktdagarna per år är givetvis bra men fyller inte behovet av föräldramedverkan vid inskolning. När det gäller barn med särskilda behov, t.ex. handikappade barn och invandrarbarn, är det ytterst angeläget att dagantalet utökas. Behovet av föräldramedverkan är viktigt inte bara för barnet — även om det har stor betydelse. Det är också viktigt att personalen i förskolan, på dagis och i skolan samt de övriga barnen får tillfälle att lära sig och fråga föräldrårna om det nya barnets särskilda behov, förutsättningar och begränsningar. De förbättringar som föreslås i föräldraförsäkringen kostar ungefär 100 milj.kr. per år enligt beräkningarna. 19 av dessa miljoner skall betalas genom avdrag på föräldrapenningen med 45 kr. per dag för BB-vistelsen. Jag betvivlar att detta skulle inbringa 19 miljoner, utan troligare är väl att det skulle röra sig om en summa av 15 å 16 miljoner. Men låt oss inte tvista om några miljoner i denna miljardbudget, utan vi utgår från 19 miljoner, som de som skrivit propositionen räknar med. Det bör påpekas, precis som Nils Carlshamre gjorde här, att något förslag om att införa avgifter vid förlossningsvård inte finns i föräldraförsäkringsutredningens betänkande. Idén om denna avgift fick förmodligen socialministern genom att riksförsäkringsverket pekade på ett behov av klarläggande om att sjukhusvårdsavdrag inte skall göras på föräldrapenningen.

Men genom att förslaget om BB-avgifter på detta sätt väckts i propositio nen, har remissinstanserna inte haft någon möjlighet att uttala sig om det. Det hade varit angeläget, om man nu önskat införa den här avgiften, att man hade fått reda på hur de berörda, exempelvis vid förlossningsklinikerna, bedömde konsekvenserna för en bra BB-vård och eftervård av en sådan avgift. Det hade inte varit ointressant. Om dessa avgifter skulle införas, innebär det ett avsteg från en grundläggande syn på mödrahälsovård och förlossningsvård. Att mödraoch barnhälsovård och förlossningsvård skall vara avgiftsfri för den enskilde har varit en väl förankrad värdering inom arbetarrörelsen. Genom detta har man visat att samhället på ett särskilt sätt markerar vikten av att den privata ekonomin aldrig får påverka denna vård. Avgifter fungerar alltid som en spärr, och därmed minskar efterfrågan i takt med att avgifterna stiger. Det ligger i sakens natur. Genom att införa BB-avgifter banar man väg för ett annat synsätt på omsorgerna om mödrar och barn. Då är steget inte så långt till att även jämställa mödraoch barnhälsovård med annan öppen vård och därmed avgiftsbelägga den. Vi vet att redan i dag finns tankegångar om att avgiftsbelägga mödrahälsovården inom vissa landstingsförvaltningar inte så långt borta från detta hus. Socialdemokraterna anför i sin reservation som skäl för att införa BB-avgifter, att i dag betalar de som drabbas av komplikationer. Endast s.k. normala förlossningar är kostnadsfria för den enskilde. Men skillnaden är att vid kejsnarsnitt eller andra förlossningskomplikationer sjukskrivs kvinnan. Hon får alltså sjukpenning och avdrag på sjukpenningen. Förmodligen är hon också sjukskriven en tid efter det att hon har lämnat BB, och när hon friskförklaras har hon hela föräldraförsäkringen kvar ograverad. Det är skillnaden mellan vad man kallar normala förlossningar och förlossningar med komplikationer. Socialdemokraterna anser också att 45 kr. om dagen är en betydelselös summa för barnfamiljerna, men för lågavlönade har den betydelse. Det kan ju för en BB-vistelse röra sig om 300 kr. Detta skall man också se mot bakgrund av att rutinerna för utbetalning av barnbidrag har ändrats från kvartalstill månadsutbetalning. Om man får barn i början av ett kvartal kan man alltså få vänta två tre månader innan man får det första barnbidraget, och då får man bara bidrag för en månad, dvs. 400 kr. Vi vet att kostnaderna i samband med barns födelse är ganska omfattande. Det är en hel del saker som man måste handla för att kunna ta hand om barnet. I det läget är de 300 kr. som BB-vistelsen skulle kosta faktiskt betydelsefulla för lågavlönade barnfamiljer. Eftersom nu majoriteten i utskottet avvisar det här förslaget om BB avgifterna slipper barnfamiljerna den kostnaden och kan i stället använda sina 300 kr. till andra nödvändiga utgifter i samband med barnets födelse. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga vpk-reservationer vid detta betänkande.